Fru talman! Med hänsyn till att debatten om detta jordbruksärende nu har pågått ganska länge och att kammaren i dag vill sluta i ungefär den tid som man har tänkt skall jag hålla ett något kortare och kanske litet annorlunda anförande än jag hade avsett. Det är att märka att när vi nu för första gången behandlar en prisöverenskommelse som inte har föregåtts av en uppgörelse mellan de förhandlande parterna, skulle man mycket väl kunna tänka sig att det skulle ha lett fram till en svårare handläggning i jordbruksutskottet än vad som brukar vara fallet. Det skulle kanske också ha kunnat ge anledning till en lång och litet mer bitsk debatt i kammaren. Så har inte heller varit fallet. Man kan konstatera att det helt enkelt är på det sättet att jordbruksutskottet på väsentliga punkter är enigt. Den reservation som socialdemokraterna har fogat vid betänkandet innehåller samma saker som man brukar anföra i reservationer. Bilden är på den punkten ingalunda oförändrad. Mot denna bakgrund, fru talman, var det kanske bara på en enda punkt, nämligen där Svante Lundkvist talar om den kalla handens politik gentemot konsumenterna, som man avvek från den hovsamma ton som debattörerna tidigare här har använt i debatten. Jag vet uppriktigt sagt inte vad Svante Lundkvist tänkte på då han talade om de borgerliga partiernas kalla hand mot konsumenterna. Det kan rimligen inte ha varit den förhållandevis lilla del i reservationen som handlar om ökat konsumentinflytande vid prisförhandlingarna. Det är i och för sig fullt legitimt att ha den synpunkten, men den måste då också syfta till någonting. Den måste rimligen syfta till att ökat konsumentinflytande skulle ge anledning till sådana förhandlingar att vi finge lägre priser på livsmedel. Även om det nu vore på det sättet att en sådan här reservation någon gång har haft fog för sig — jag är mycket osäker på det — har den under årens lopp fått mindre fog för sig. Medan vi i modern tid inte har haft jordbruksföretag som går i konkurs — det har i varje fall varit utomordentligt ovanligt — så har vi det nu. Och det ger vid handen att det knappast kan ha varit så, att jordbrukets förhandlare har varit så utomordentligt framgångsrika att det finns fog för att med den motivering som jag nyss nämnde driva tanken om ökat konsumentinflytande. Jag förstår alltså inte riktigt vad uttrycket om den kalla handens politik syftade på, Svante Lundkvist. I reservationen tar man också upp den skrivning från riksdagens revisorer förra året som berörde två saker, nämligen ökad målstyrning av jordbruksprisregleringen och frågan om bättre möjligheter att stämma av jordbruksöverenskommelserna mot det faktiska utfallet. Revisorerna pekade i det sammanhanget på ”avsaknaden av specifika mått på ekonomisk och social standard för jordbrukare”, som det står. Jag vill ställa frågan, om vi över huvud taget har något sådant specifikt mått på vad som är social standard på en viss nivå för någon inkomstgrupp. Naturligtvis har vi inte det. Det är därför som man tidigare när man talat om jordbrukets inkomster har sagt att utövarna av jordbruk bör ha en inkomstnivå jämförbar med andra gruppers. Tidigare talade man om industriarbetare osv. Det måste väl ändå vara på det sättet att det inte finns något sådant mått. Följaktligen uttrycker man sig i relativa termer, gör jämförelser med andra grupper osv. För den skull tycker jag att den del av reservationen som tar upp de här frågorna inte är särskilt intressant. Däremot finns det, fru talman, anledning att uppehålla sig litet vid jordbrukarkårens sammansättning. Den är utomordentligt heterogen. Således är den sammansatt av både yngre och äldre brukare, av små och stora brukare. Därutöver driver jordbrukarna sin näring under utomordentligt olika klimatiska förutsättningar — förutsättningarna att driva jordbruk är alltså ganska olika. Det skulle snabbt kunna föra tanken till att detta ger anledning till utomordentligt stora olikheter i fråga om brukarnas inkomster — och det gör det också inom vissa gränser — men att märka är att det just nu ger precis samma inkomstbild för alla brukare. Man har inte en kalkyl som får täckning vare sig i det stora eller i det lilla företaget, vare sig hos den som är ung eller hos den som är gammal, vare sig brukaren bor i norr eller i söder. Detta ger mig anledning att säga att vi står inför en svår jordbruksekonomisk kris. Det kan då knappast - om jag återgår till den delen av den socialdemokratiska reservationen — ge något gott stöd för tanken att vi nu måste se till att konsumentinflytandet förstärks. Det har egentligen inte så mycket med saken att göra, utan det är helt enkelt på det sättet att det möjligen skulle kunna föra fram till en bättre förståelse för jordbrukets situation, så för den skull kan det ligga någonting i det. Men jag är inte säker på att det är det som Svante Lundkvist och de övriga socialdemokraterna har avsett när de har tagit upp de här frågorna. Jag vill bara helt kort peka på att det ändå måste förhålla sig på det sättet att det inte gäller olika förutsättningar, beroende på om man inom jordbruket har en högre eller en lägre andel eget kapital i företaget. Båda företagsformerna — både den med hög och den med låg andel eget kapital — måste ju ha förräntning på kapitalet. Det är möjligen den inte helt ointressanta skillnaden att den som har en något högre andel eget kapital kan ha större elasticitet i sitt företag, vilket betyder att han kanske inte ”kursar” det vare sig första eller andra året som han inte får någon utdelning på sitt kapital — det leder dock på sikt till samma resultat. För den med hög andel lånat kapital kan det leda till att konkursen i företaget kommer mycket snabbare. Det är den skillnaden. Vad saken ytterst gällde var att man skulle rikta sig mot dem som hade det största behovet. Det låter så utomordentligt bra, men det verkade precis som om man inte hade minsta kläm på att varje företag måste ha en ekonomisk kalkyl och en täckning för kapitalet, alldeles oberoende av på vilket sätt detta har anskaffats. Jag vill, fru talman, inte förlänga debatten, utan nu sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Fru talman! Jag skall inte heller förlänga debatten. Men jag måste få säga att det är djupt tragiskt när man hör Arne Andersson i Ljung förklara att han inte begriper vad vi menar när vi talar om den kalla handen i detta sammanhang. Det gäller utskottsmajoritetens yrkande om avslag på våra krav om en översyn av konsumentdelegationen inom jordbruksnämnden och över huvud taget en översyn av de här organens sätt att fungera. Arne Anderssons motiv är att utvecklingen inom jordbruket nu har blivit så mycket sämre för jordbrukarna än vad den var förut. Utvecklingen har blivit så mycket sämre också för konsumenterna. Självfallet är det lika angeläget, om inte mer angeläget, att vi nu får översynen till stånd, så att vi verkligen i ett pressat och besvärligt läge kan få det underlag för diskussionerna som skulle ge bästa möjliga förutsättningar att komma till rättvisa lösningar. Det är inte på det sättet att man, så fort man talar om att konsumenterna skall få möjlighet till insyn och annat, är ute efter jordbrukarna. Det föder ju misstanken att jordbrukarna skulle ha någonting att dölja, när man är så rädd för att ge konsumenterna den här möjligheten. Nej, Arne Andersson, vill man verkligen jordbruksnäringens väl och vill man acceptera att det är två parter som skall försöka sämjas i det här sammanhanget, då skall man tillmötesgå de krav som vi sedan fyra år tillbaka har rest när det gäller den här översynen, den här regleringen och de funktioner som skall finnas.

Fru talman! Ja, det är möjligt att det var tragiskt för Svante Lundkvist att höra att jag inte förstod det här. Jag sade dessutom att det var fullt legitimt att ha den uppfattningen. Men jag pekade på att om det hade funnits fog för uppfattningen, så skulle vi möjligen ha haft eller i varje fall trott oss ha en bättre lönsamhet inom jordbruket än vi har nu. Jag menade, och det står jag fast vid, att det finns ändå inget skäl att driva frågan med sådan intensitet, när vi nu har så klara bevis för att jordbruket inte har någon lönsamhet att hugga in på. Det är fullt möjligt att det skulle, som jag sade, öka förståelsen för jordbrukets problem. Vi tycker att de krav på förändring som ni driver f.n. drivs för förändringens egen skull. Därför har dessa krav inte heller i år kunnat biträdas av utskottsmajoriteten, och jag kan inte tänka mig att kammaren kommer att göra på annorlunda sätt.

Fru talman! Motion 1980/81:319 med Hagar Normark och mig som undertecknare, som behandlas i jordbruksutskottets betänkande nr 36, speglar något av den oro som vi känner över de risker som kan uppstå vid användandet av antibiotika i fodret till våra slaktdjur. Vi vet att vi inte är ensamma om att hysa den här oron. Frågan har ju tidigare varit uppe till behandling här i riksdagen. Men vi har även sett många varningstecken belysta i tidningsartiklar. Flera vetenskapsmän har också tagit upp denna utveckling i vårt land. De svenska slaktdjuren får tre gånger mer antibiotika i dag än i början av 1970-talet. Av en beräkning framgår att man nu ger dem 30 ton per år. Det finns uppgifter som säger att antibiotikatilldelningen är lika omfattande för svenska djur som för befolkningen. Lågdosen för djur gör att de växer snabbare. Högdosen används mest när man har små utrymmen för djuren, t.ex. vid massuppfödning av grisar, då det finns stora risker för att smittosamma sjukdomar kan spridas bland djuren. Sammanlagt får alltså svenska slaktdjur 30 ton antibiotika per år. De får 11,7 ton för att de skall växa fortare och 8,5 ton för att de inte skall bli sjuka, medan 10,7 ton skrivs ut för att bota sjuka djur. Siffrorna gäller år 1979. En fördel med antibiotikaanvändningen är att djuren växer fortare och att uppfödningen blir mer lönsam. Nackdelarna, som vi ser det, är att allt fler som arbetar med djurhållning och foderfabrikation numera drabbas av allergier. Det kan också bli problem för dem som arbetar med antibiotika om de själva får en sjukdom där medlet skulle behöva användas. En annan risk som vi har påtalat i vår motion gäller de stickprov som tas av de slaktade djuren. Dessa prover tas av veterinärer. Djurkropparna hinner passera ut i handeln utan att något händer, och då kan man ifrågasätta värdet av sådana prover. Livsmedelsverket är mycket kritiskt mot antibiotikabruket i djurstallarna, särskilt mot användningen av medlet för att uppnå snabbare tillväxt. Utskottet skriver att man har full förståelse för de krav vi framställt i vår motion, och att våra livsmedel bör vara befriade från fftämmande ämnen. Helt naturligt hade vi som motionärer varit mer tillfredsställda om vi fått se att utskottet tillstyrkt direkta åtgärder för att få bort dessa risker. Men vi anser i alla fall att den här frågan har fallit framåt genom våra krav. Vi ser nu attt.o.m. utskottets ordförande erkänner att man använder antibiotika. I en debatt här i kammaren 1976 sade ordföranden: ”Antibiotika i foder används inte i Sverige. Antibiotika används efter veterinärrecept vid sjukdomsbehandling av djur.” Nu tror jag i alla fall att både ordförande och utskott har fått insikt i att bruket av antibiotika f. n. är vanligt förekommande. Även om många kanske tror att vår nuvarande jordbruksminister har varit oss behjälplig att skriva den här motionen vill jag citera hans ord som står precis i samklang med de krav vi ställt i vår motion. I en tidningsartikel den 31 januari 1981 sade jordbruksministern bl.a.: ”Bruket av antibiotika i svenska djurstallar måste minskas. Vi kan inte acceptera att dålig miljö och bristande hygien uppvägs med medicinering, Han fortsätter i intervjun: ”Vi måste syfta till att minska användningen av antibiotika. Det kan vi göra genom att förbättra miljön i djurstallarna, genom att satsa mer på hållbarhet, genom att minska intensiteten i produktionen och genom att sätta klara gränser för preparatanvändningen.” Jordbruksministern känner tydligen samma oro som vi motionärer. F.n. är vi tillfredsställda med att utskottet har sagt att man beaktar de här frågorna. Vi ställer samma krav att vi också i fortsättningen får följa utvecklingen. Jag vill gärna sluta mitt anförande med några ord som jag också har lånat — jag har lånat dem av Grethe Lundblad: Vi behöver inte bara en jordbrukspolitik — vi behöver också en bra konsumentpolitik, där konsumenterna inte behöver oroas av utvecklingen i framtiden.

Fru talman! I motion 384 har vi motionärer tagit upp frågor som berör utformningen av jordbrukspolitiken ur bl.a. folkhälsosynpunkt. Det gäller sambandet mellan kosthåll och folkhälsa, betydelsen av motion och lagad näringsriktig kost. Vidare tas livsmedelssubventionernas betydelse upp ur olika aspekter. Vi anser det angeläget att få till stånd ett fördjupat studium på de här områdena. Därför har vi begärt att en utredning skall få i uppdag att granska sambandet mellan kosthåll, folkhälsa och de effekter som bl.a. statliga åtgärder har på livsmedelskonsumtionens fördelning och inriktning. Utskottet har gjort en omfattande redovisning i betänkandet, där man understryker tidigare ställningstaganden. Man framhåller bl.a. att det gentemot konsumenterna behövs en kostupplysning från samhällets sida som är fri från kommersiella inslag och präglad av allsidighet. Man erinrar om att utskottet tidigare uttalat att det behövs en mer allsidig redovisning av pågående överväganden rörande livsmedelssubventionernas effekter på konsumtionsinriktningen. Jordbruksutskottet gjorde ett uttalande i anslutning till förra årets behandling av motioner. Enligt utskottets mening är det särskilt angeläget att man inom ramen för de fortsatta övervägandena i detta ämne beaktar vilka medel som kan användas för att styra konsumtionen med hänsyn till bl.a. kostoch näringsaspekter. Det framstår som naturligt att en högre grad av samstämmighet eftersträvas mellan de olika statliga insatserna, som direkt eller indirekt påverkar konsumtion och produktion av jordbruksprodukter. Utskottet hänvisar vidare till den av regeringen 1978 tillsatta beredningen för livsmedelsoch näringsfrågor, livsmedelsberedningen. I beredningen behandlas frågor som berör hela livsmedelsoch näringsområdet, inkl. livsmedelssubventionerna. Man skall vara klar över att livsmedelsberedningen är ett rådgivande och informerande beredningsorgan åt regeringen och att den arbetar informellt. Beredningen fattar inte några beslut och utfärdar inte heller några direktiv eller råd i kostoch näringsfrågor. Med andra ord — det kommer inte ut någonting som konsumenter och allmänhet direkt kan ta del av. Nu går emellertid utskottet vår motion till mötes i det avseendet, att utskottet uttalar att livsmedelsberedningens arbete genom regeringens försorg skall delges riksdagen och att vad utskottet anfört med anledning av bl.a. vår motion bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Vi har inte fått vårt krav på en utredning tillgodosett. Utskottet har emellertid gått oss motionärer till mötes genom att riksdagen nu får en redovisning av livsmedelsberedningens arbete på de områden som vi tagit upp i vår motion. Vår motion har alltså fått en positiv behandling av utskottet. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservation som är fogad till jordbruksutskottets betänkande nr 36.

Fru talman! Nu tillämpade grunder för reglering av priset på vissa jordbruksprodukter godkändes av riksdagen år 1978, att gälla t.o.m. den 30 juni 1981. Utgångspunkten är riksdagens beslut i anledning av propositionen 1977/78:19 om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken. I regeringens uppdrag den 25 september 1980 till statens jordbruksnämnd förutsätts att samma utgångspunkt skulle gälla vid förhandlingarna inför ny avtalsperiod mellan lantbrukets förhandlingsdelegation och jordbruksnämndens konsumentdelegation. Det har visat sig råda stora motsättningar. Det är kring principerna för kostnadskompensationen och systemet för inkomstföljsamheten som motsättningarna synes vara störst. För jordbruksnämndens del blev resultatet att endast förslag om ettårig regleringsperiod kunde föreläggas regeringen. Det bör dock betonas att båda delegationerna för denna period accepterat i huvudsak oförändrade principer beträffande kostnadskompensationen till såväl jordbruket som förädlingsindustrin. Vad man inte kunnat enas om är de belopp som bör tillföras jordbruket för bibehållande av inkomstnivå och inkomstföljsamhet. Jordbruksnämnden understryker att delegationernas uppfattning härvidlag går starkt isär. Svensk jordbruksnäring är starkt reglerad. Det är ett invecklat system, svårgenomträngligt för den som inte är expert eller dagligdags arbetar med problemen. I jämförelse med andra västliga industriländer torde det dock fungera lika bra eller bättre. Jordbrukarna har tillförsäkrats viss trygghet i sin yrkesutövning, och de har kunnat motsvara konsumenternas önskemål om ett effektivt jordbruk med moderna förädlingsindustrier och snabb och tillförlitlig distribution. De nu aktuella procentuella höjningarna på baslivsmedel blir kraftiga, det måste medges. Men det är angeläget att påminna om att jordbrukets ökade kostnader och en samtidig reducering av livsmedelssubventionerna måste få kraftiga prishöjningar som följd. Minskningen av subventionerna har ju samband med nödvändiga krav på dämpning av statens budgetunderskott. När nu konsumenternas köpkraft minskas, och livsmedelssubventionerna likaså, torde konsumtionsmönstret förändras. Jordbruket kan få avsättningssvårigheter för vissa produkter. Omställningar kommer att krävas. Sådana processer tar sin tid. För min personliga del tror att jag det är angeläget att tid ges här. Det är annars uppenbara risker för att lantbruket — hittills en stabiliserande faktor i samhällsekonomin — generellt utsätts för förvärrade ekonomiska problem. Att investeringarna i lantbruket minskat på det sätt som nu inträffat är ett allvarligt tecken. Liksom i övrigt näringsliv får alla produktiva investeringar inte komma på mellanhand. Riksdagens jordbrukspolitiska beslut från 1978 grundar sig på 1972 års jordbruksutredning-— ett arbete som alltså påbörjades för snart tio år sedan. Man kan ställa frågan: Är det kanske tid för en ny grundlig jordbruksutredning? Det finns faktiskt inslag i dagens situation som gör den frågeställningen aktuell. I viss debatt ifrågasätts jordbrukets behov av kostnadskompensation. Samtidigt lever inte helt få jordbrukare under konkurshot. Detta är inget bra klimat för jordbruksnämnden i det fortsatta arbetet för ett jordbruksprisavtal efter den 30 juni 1982. Hittills har jordbruksnämnden lyckats väl, trots de svårigheter och motsättningar som finns. Det är tacknämligt att jordbruksutskottet kunnat förelägga kammaren ett enhälligt förslag vad beträffar reglering av priser på jordbruksprodukter för tiden från den 1 juli 1981 till den 30 juni 1982. Fru talman! Vi bör alltså sätta särskilt värde på jordbruksnämndens insats i att sy ihop den lösning som dels här i riksdagen kunnat vinna stöd från ett enigt jordbruksutskott, dels kan vinna parternas förståelse, om än inte deras uttryckliga godkännande. Detta är värdefullt, eftersom ekonomiska svårigheter i ett land ofta skapar onödiga och svåra motsättningar. En långtgående intressegruppspolitik skapar klyftor i nationen. Ett sådant samhällsklimat gör det svårt att över huvud taget vinna framgång för någon ekonomisk politik. Att stora ekonomiska frågor om möjligt löses i samförstånd är därför värdefullt. Det minskar risken för ett samhällsklimat där intressegruppernas agerande förvärrar den ekonomiska situationen genom att driva fram en mycket stor inflation. Argumenten för samförståndslösningar är alltså desamma när det gäller jordbruksavtalet som när det gäller stora inkomstskattefrågor. Jordbruksutskottet har enhälligt ställt sig bakom en samförståndslinje, och detta har underlättats genom ett väl avvägt förslag från jordbruksnämnden och regeringen. De som i dessa svåra frågor inte medverkar till samförståndslösningar där dessa är möjliga tar på sig ett tungt ansvar därigenom att de manar fram den sorts gruppmotsättningar som försvårar uppnåendet av ekonomisk balans. Då det nästa år är dags för nya jordbruksförhandlingar måste vi därför utgå från att parterna själva kommer fram till ett förslag som de båda kan skriva under. Att en annan metod fungerat i år innebär inte att strandade förhandlingar får bli någon vana. Jordbruksminister Anders Dahlgrens redogörelse här tidigare tycker jag är tacknämlig, och jag hälsar den med tillfredsställelse i detta sammanhang. Fru talman! Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan i alla delar.
Fru talman! Grethe Lundblad har under debatten frågat mig vad jag avser att göra om det uppstår ett stort överskott av jordbruksvaror som måste exporteras. Jag vill svara följande. För det första vet vi inte i dag om ett sådant överskott kommer att uppstå och hur det i så fall kommer att vara fördelat. Normalt har vi efter 1977 års beslut den inriktningen att överskott som uppstår skall tas på spannmålssi dan, där exporten brukar vara ca en miljon ton varje år. För det andra skulle jag vilja säga, att om det uppstår ett köttöverskott, skulle jag personligen hälsa en köttrealisation inom landet med tillfredsställelse. För det tredje får vi naturligtvis — om denna situation uppstår — använda de medel som vi har inom ramen för jordbruksavtalet och prisregleringen. Men det är väl värt att betona att det i princip är jordbruket självt som bär kostnaderna för exporten. För det fjärde skulle jag vilja påminna om att vi i Sverige inte har någon tradition beträffande livsmedelsexport. Vår jordbrukspolitik har aldrig varit inriktad på detta, med undantag för den förändring som inträffade år 1977 i och med att vi då lade fast att all odlingsvärd jord fortsättningsvis skulle odlas. Det är klart att det i takt med den produktionsökning som sker kan uppkomma en överskottssituation. Jag menar då att vi bör kunna öka exportansträngningarna. Jag tror att det finns utrymme för förädlade livsmedel från Sverige. För ett halvår sedan sammankallade jag representanter för organisationer, företag och livsmedelsarbetare för att diskutera detta. Det resulterade i att vi tillsatte en grupp som nu inom kort kommer att redovisa de ställningstaganden man kommit fram till. Jag tror att vi i Sverige på det här området genom att vara mer aktiva — exempelvis så som skett under de senaste åren genom att delta i livsmedelsutställningar av typ Gröna veckan — kan finna utrymme på den internationella marknaden för förädlade svenska kvalitetsprodukter från jordbruket.
Fru talman! Jag vill gärna tacka jordbruksministern för att han tog upp min fråga. Det enda vi har gjort hittills för att begränsa överskottet är att försöka begränsa importen. Jag är tacksam för att jordbruksministern också har arna. Där tycker jag att man särskilt skulle titta på det projekt beträffande Norden som hemmamarknad som man har jobbat med på det nordiska planet. Det är också mycket viktigt att vi här i Sverige försöker sälja vissa produkter billigare och framför allt att vi inriktar reklamen och informationen på att lära konsumenterna att köpa de billiga bitarna av överskotten. Trots allt kan vi komma i den situationen att vi måste begränsa produktionen. Då är det väldigt viktigt att det sker på ett planerat sätt och att begränsningarna i produktionen inte bara drabbar de mindre och medelstora jordbrukarna. De större jordbruksföretagen har rätt ofta en bättre soliditet och kan bättre klara ett ansträngt läge. Det är viktigt att vi handlar planerat under den besvärliga period som vi har framför oss, så att det inte blir fråga om s.k. katastrofutryckningar för att rädda situationen. Jag hoppas verkligen att jordbruksministern skall medverka till detta.
Fru talman! För att inga oklarheter skall råda vill jag påpeka att man i en sådan här situation naturligtvis inte får öka importen så att läget internationellt förvärras ytterligare. Det har aldrig varit min avsikt. Vad jag har talat om är hur man vid en ökande produktion skall kunna intensifiera exportansträngningarna.

Fru talman! Moderata samlingspartiet är lika oroat som andra över den ökade förekomsten av våld i samhället. Våldet är emellertid inte bara, eller ens framför allt, en fråga om videogram. Vi möter det dagligen runt omkring oss. Riksdagshusets omgivningar är ett gott exempel på en daglig förekomst av våld av allvarligaste slag. Men våldet finner vi också inom idrotten, i TV-rutan och i många andra sammanhang. Inte minst de dokumentärfilmer som TV ibland visar innehåller våld, helt enkelt därför att verkligheten i världen dess värre präglas av våld. Nu har vi att ta ställning till en liten, men för den sakens skull sannerligen inte oviktig, del av våldsutbudet. Även om vi har haft, och fortfarande delvis har, en snabb utveckling när det gäller videoförsäljningen, så är videons andel av våldsutbudet mycket begränsad. Men det gäller att inför framtiden se till att videotekniken, som innebär så många möjligheter inom undervisning och kulturliv, inte stämplas som ett medium som framför allt förmedlar våld. I själva verket är uppskattningsvis 95 90 av de videokassetter som säljs i Sverige oinspelade. Det innebär att folk spelar in program ur etern, dvs. Sveriges Radios program. Endast en mycket liten del, kanske 5 96, är inspelade program som man köper eller förhyr, och av dessa är det en ännu mindre del som innehåller våld i någon form. Inom videogramutredningen har vi kunnat ta del av statistik som visar att av de här 5 procenten är det kanske 16 20 som på något sätt skulle kunna bedömas som grövre våld. Men då får man ta till en rejäl måttstock. Den här debatten gäller alltså en videogramform som utgör mindre än 1 90 av det totala utbudet. Utbudet på videogrammarknaden närmar sig också snabbt ett normalt biografutbud. Videogramutredningens ordförande, centerpartisten Per Olof Sundman, har i ett flertal intervjuer — jag hänvisar till den intervju som förekommer i tidningen Sju dagar i dag -— klart slagit fast att vi nu, sedan introduktionsproblemen, om jag får använda det uttrycket, är över, håller på att få ett utbud som motsvarar det som vi har på biograferna i vårt land och som väl ingen i den här kammaren skulle kunna tänka sig att förbjuda. Det uppmärksammade Studio S-programmet förra året ledde till att polisen gjorde omfattande razzior och att åtskilliga tiotusental hyreskontrakt granskades. Emellertid väcktes inga åtal, därför att det inte kunde konstateras att det förekom någon egentlig uthyrning till ungdom under 15 år. Hade så varit fallet hade åtal naturligtvis väckts. Bortemot 200 000 hyreskontrakt granskades. Vi har fått inofficiella uppgifter som tyder på att man i 4 fall av 180 000 hade konstaterat att uthyrning förekommit till personer under 15 år. Jag sade att moderata samlingspartiet känner stark oro för de ökade våldstendenserna i samhället. Det var mot denna bakgrund som den dåvarande moderate justitieministern Håkan Winberg, efter delvis gemensam beredning med utbildningsministern, skyndsamt lät genomföra en utredning som ledde till den proposition som vi i dag diskuterar. Det innebär att vi skyddar barn under 15 år från att få hyra eller köpa kassetter med våldsinslag. Enligt denna lag hindrar vi också barn från att vara närvarande vid uppspelning av sådana videogram. Jag yrkar, herr talman, bifall till m-reservationen, som innehåller just dessa krav. Jag vill understryka att vi från moderat håll också har krävt att video och film vad gäller offentlig visning jämställs med normal spelfilm. Det innebär alltså en förhandscensur för såväl barn som vuxna. Det är ett krav från moderata samlingspartiet. Propositionen från trepartiregeringen ser jag som ett utmärkt initiativ. Det är således från det hållet som initiativet till en lagstiftning av detta slag kom. Den borgerliga trepartiregeringen var ense om att i nuläget skyndsamt lägga fram detta förslag om förbud mot försäljning av videofilm med våldsinslag till barn. När det däremot gäller försäljning till vuxna vill vi avvakta videogramoch yttrandefrihetsutredningarna, som båda är i slutskedet. Videogramutredningen har ett sammanträde kvar på sin arbetsordning, och det äger rum inom någon vecka. Det förslag till riksdagen som vi nu diskuterar har signerats av statsminister Thorbjörn Fälldin och kontrasignerats av Håkan Winberg. Medberedare i ärendet har varit utbildningsministern Jan-Erik Wikström. Några reservationer från folkpartieller centerpartistatsråden till regeringsprotokollet har såvitt jag vet inte förekommit. Sedan propositionen framlades för några månader sedan har det inte hänt något nytt på området som motiverar ett ändrat ståndpunktstagande. Att centern och folkpartiet i konstitutionsutskottet nu har hoppat av trepartiregeringens proposition har alltså inte med några nytillkomna sakskäl att göra. Dessa vill vi i så fall få redovisade; de har inte redovisats i utskottet. Anledningen till avhoppet är endast att man strävar efter att göra upp med socialdemokraterna. Detta, herr talman, känner vi väl till sedan tidigare, men det skall tydligen bli framtidens melodi på allt fler områden. Nu har emellertid konstitutionsutskottet ett särskilt ansvar för att vaka över att ärenden som har med yttrandefrihet att göra behandlas med yttersta omsorg. Det förhållandet att det rör sig om en verksamhet som vi alla känner avsky för ändrar på intet sätt detta förhållande. Tvärtom skall man vara extra försiktig i en situation då opinionen är stark och entydig. Det är bl.a. därför som vi på förslag av förutvarande folkpartiledaren Per Ahlmark införde en del av de begränsningar i fråga om frioch rättighetsinskränkningar som det i dag handlar om och som vi från moderata samlingspartiet tänker tillämpa. Just när en opinion hastigt blossar upp finns det anledning att iaktta hyfsade former i beslutsfattandet. Däri tror jag att alla kan instämma, eller åtminstone borde det vara så i en demokrati. Man måste, herr talman, när det gäller yttrandefrihetslagstiftning ta risken att bli missförstådd, att helt lögnaktigt utmålas som värnare av våld. Det är lätt att komma med sådana påståenden i den aktuella frågan. Men det är detta som är så djupt ohederligt, så förkastligt, ja så föraktligt. Att koppla dylika skamgrepp på motståndare för att vinna billiga, opinionsmässiga poänger i radio, TV och press visar bara att det finns anledning att känna oro inför kommande behandling av yttrandefrihetsfrågor i denna kammare. Låt mig citera en av socialdemokraternas massmediaexperter, chefredak skriver följande: Fredagen den ”Bakom kraven på förbud mot videofilmer ligger en begriplig önskan att förbjuda fördärvliga produkter som kanske skadar konsumenterna. Men där finns också ett betydande mått av hyckleri och/eller enfald och kortsynthet.” Stig Hadenius slutar med att säga: ”I detta läge är det svårt att uppmana någon indignation över de moderater som nu i riksdagen med hjälp av konstitutionella finter vill sätta krokben på sina gamla regeringsbröder.” Det är alltså en ledande socialdemokratisk massmediaexpert som ger sina egna partivänner den välförtjänta avbasningen. Han har ett och annat att säga också om folkpartiet i denna ledare, exempelvis dess förändrade attityd i yttrandefrihetsfrågor. Men det kanske jag kan få återkomma till senare. Får jag erinra kammarens ledamöter om att det för inte så länge sedan förelåg ett förslag från en ledamot av denna kammare, där hon reagerade emot att kristna människor försökte bilda opinion mot fri abort genom att sända ut bilder på foster. Det gillade inte den ledamoten utan ville ha en lagstiftning mot denna opinionsbildning. Vad säger de kristna om detta? Skulle vi då hux flux ha gått med på att inskränka opinionsbildningen på abortområdet? Situationen kanske en dag kan vara så inflammerad på grund av att någon i överdrivet nit gör dumheter. Skall vi då rusa åstad och inskränka opinionsfriheten? Vi har, herr talman, haft en hel del krav på att ingripa mot mötesverksamheten hos vissa kristna samfund. Det har sagts att helbrägdagörelsen och suggestiv mötesteknik är farlig för såväl barn som ungdom, och så har man krävt förbud. Vad säger de kristna i den här kammaren om detta? Skall riksdagen nästa gång ett sådant krav kommer — och det kommer säkerligen snart — gripa in omedelbart utan att bereda frågan på ett tillfredsställande sätt? Låt oss tänka oss att det inträffar någon enstaka tragisk händelse — ett barn blir skadat på något sätt. Skall vi då inte ens bereda frågan på ett tillfredsställande sätt innan vi förbjuder någonting sådant? Detta är, herr talman, obehagliga frågor som vi måste ställa oss. Det medium som dominerar i våra hem i dag är inte videon utan televisionen. Skall vi nästa gång ett våldsprogram förekommer där — kanske av dokumentär karaktär — lagstifta om utbudet i TV? Jag vet att många tycker så. Det kan inte vara rimligt, som utskottsmajoriteten nu gör, att lämna fritt fram för TV, för där vill man inte ha förbud mot våld — det står uttryckligen i lagförslaget — men väl gripa in mot videon. Det finns 150 000 videoapparater i vårt land mot minst 5 miljoner TV-apparater. Var finns logiken i att förbjuda det ena men tillåta det andra? Är det rimligt att vi sänder ett yttrande i expressfart till lagrådet, får det tillbaka ena dagens kväll och fattar beslut morgonen därpå, allra helst som lagrådets yttrande är kritiskt? Det talades för några år sedan om att inskränka vissa frioch rättigheter ”under en natt”. Nu gjorde socialdemokraterna och mittenpartisterna upp under den natten i stället. Var det en ny underbar natt som det handlade om? 35 Vi har under de senaste fyra åren haft en snabb ökning av videospelarna. Varför har socialdemokraterna inte tidigare kommit med det slag av förbudskrav som vi nu har att ta ställning till? Varför har man sovit? Varför har man inte känt sitt ansvar tidigare? Vi har icke haft att ta ställning till sådana här lagförslag i konstitutionsutskottet under de år jag har suttit där sedan början av 1970-talet. Jag betvivlar att det varit några sådana förslag tidigare heller. Nej, herr talman, det socialdemokratiska förslaget vittnar inte i första hand om att man vill komma åt videovåldet. Man vill passa på att vinna lättköpta poänger och skyla över sitt tidigare bristande intresse. Där stöder jag mig på vad Stig Hadenius — deras partivän — så vältaligt vittnar om i sin ledare. Man vill nu passa på att ge vad man kallar kommersiella intressen, fria företagare, en känga. Socialdemokraternas insatser för att stoppa våldet i samhället är sannerligen inte värda någon särskilt stor beundran. För tio år sedan drev de igenom att pornografin släpptes fri. De tog samtidigt bort trosfridsparagrafen. De talade om avkriminalisering av många brott. Vi som talade om lag och ordning och om behovet av att ge ordningsmakten resurser beskylldes för att bara vilja ropa på polis. Vi som krävde att skolan skulle ta sitt ansvar och ge eleverna livsnormer som höll fick höra att vi var omoderna. När vi ville slå vakt om föräldrarätten möttes vi med krav på att samhället skulle få ett ökat inflytande över barnens fostran. Nej sannerligen, herr talman! När det gäller kampen mot våldet i samhället tycker jag inte att socialdemokraterna har anledning att slå sig för bröstet, inte heller när det gäller att slå vakt om de medborgerliga frioch rättigheterna. Därför är det inte förvånande att man nu uppenbarligen tar så lättsinnigt på dessa och inte vill förstå att även förbud mot videovåld måste komma till i acceptabla former och ges en sådan utformning att det både uppnår sitt syfte och uppfyller rättssäkerhetskrav. Från moderata samlingspartiets sida är vi självfallet beredda att ta vårt ansvar och ge vårt bidrag till att komma åt videovåldet liksom annat våld i samhället. I bl.a. videogramutredningen och yttrandefrihetsutredningen — den sistnämndas arbete på området kommer Per Unckel om en stund att beröra — är vi beredda att aktivt och konkret hjälpa till. Svenska folket kommer inte att behöva tvivla på våra insatser när det gäller kampen mot våldet.

Herr talman! Den fråga vi här behandlar gäller hur vi skall se på spridande i kommersiellt syfte av uppenbart förråande våld på s.k. videogram. Om sådan spridning tillåts finns naturligtvis inga garantier för att inte de vidriga alster som det handlar om också kommer att spridas till minderåriga. Utskottet har därför enligt vår mening gjort rätt som skärpt det ursprungliga regeringsförslaget, så att det omfattar den kommersiella spridningen av sådana alster över huvud taget. Detta ligger i linje med de två vpk-motioner som behandlas i betänkandet. Endast moderaterna står fast vid att spridning skall förbjudas endast till minderåriga. Deras inställning är i dessa frågor hycklande. Våldsinslag av den typ utskottet går emot är uppenbart förråande och skapar en människoföraktande inställning. Detta kan få allvarliga konsekvenser. Mycket våld i samhället kommer ur en sådan inställning som dessa våldspornografiska videogram är uttryck för. Ingen kan utesluta att videovåldet kan leda till våld. Anders Björcks anförande var ett försök att bagatellisera videogramvåldets roll i det våld han säger sig vara oroad över. Moderaterna hör till dem som brukar förfasa sig över våldet, men när ett angrepp mot våldet, som i det här fallet, också blir ett angrepp på kommersiella intressen, då ställer sig moderaterna på dessa intressens sida. Moderaterna förfasar sig gärna över våld men vägrar att angripa krafter som bidrar till våldsmentaliteten. Kampen mot våldet får inte inskränka på det privata geschäftet. Sådan är moderaternas inställning. Moderaterna, som förstår att deras reservation inte kan vinna i voteringen, försöker krypa bakom regeringsformen. Enligt regeringsformens 2 kap.12 § kan en minoritet i riksdagen åstadkomma ett uppskov med en lag som ingriper i demokratiska frioch rättigheter. Moderaterna vill nu utnyttja den möjligheten. De vill alltså hävda att kommersiell spridning av ”uppenbart oförsvarligt” — som det heter i lagförslaget — närgångna och långvariga skildringar av rått eller sadistiskt våld skulle vara en demokratisk frioch rättighet. Detta måste verkligen starkt ifrågasättas. Att inskrida mot sådana spekulativa våldsalster, vilka på intet sätt har något med yttrandefrihet att göra och vilka på intet sätt har annat syfte än spekulation i skräck och blod, tillgodoser helt och fullt ”ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle”, för att använda grundlagens formulering. Denna förråande spekulation har inget med yttrandeeller informationsfrihet att göra. Om konstitutionsutskottet vid en prövning skulle komma fram till att frågan har en viss beröring med frioch rättigheter och att regeringsformens 2 kap. 12 § tredje stycket skulle anses tillämpligt, så visar det på orimligheten i det s.k. kvalificerade förfarande som vår regeringsform ger uttryck för. Regeringsformen kommer nu att skydda sådant som inte har med frioch rättigheter att göra. Den princip som den åberopade paragrafen grundas på strider i sig mot parlamentarismens idé. Detta konstaterade på sin tid frioch rättighetsutredningen liksom den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Genom att en riksdagsminoritet kan tvinga fram ett uppskov med en frågas behandling åsidosätts majoritetsprincipen och politisk makt överförs till en riksdagsminoritet. Detta har vpk påvisat i utredningsarbete och i riksdagsmotioner, och vi har arbetat för ett materiellt skydd för väl definierade rättigheter i stället för procedurer som strider mot parlamentarismens grundprincip om majoritetens styre och ansvar. Tidigare var även socialdemokraterna motståndare till procedurregler som den som nu kan komma att användas. Men i rättighetsskyddsutredningen och därefter i riksdagen har dess värre socialdemokraterna övergivit en riktig inställning och kompromissat med borgarna. Resultatet kan vi nu se i praktiken. Procedurregeln används och kan bli ett skydd för intressen som på alla sätt strider mot demokratiska ideal. Eller är det någon som kan hävda att det videovåld, som en riksdagsmajotitet nu vill ingripa emot, på något sätt är förenligt med något demokratiskt intresse? Vad blir följden av moderaternas krav? Följden blir att krafter som vill göra profit på spridning av våldsinspirerade, kvinnoförtryckande och rasdiskriminerande alster får fortsätta sin verksamhet, åtminstone ett år till. Följden blir att dessa förråande alster också kommer att nå barn och ungdom — det begriper säkert även moderaterna. Huvudsyftet i vpk:s partimotion kan anses vara tillgodosett i konstitutionsutskottets betänkande. Jag skall därför, herr talman, inte framställa något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan och avslag på moderatreservationen.

Herr talman! Hilding Johansson tycks mena att ett förbud med 15-årsgräns inte blir effektivt. Det är självklart att ingen åldersgräns någonsin blir effektiv. Vi har gränsen 20 år när det gäller alkohol, och det förekommer langning. Men av detta drar vi ju inte slutsatsen att vi lika väl kan strunta i 20-årsgränsen. Och vi drar heller inte slutsatsen att vi skall förbjuda alkoholförsäljning till samtliga vuxna. Vi har åldersgränser för körkort, mopedkörning, fyrverkeripjäser och allt möjligt. Inte drar väl Hilding Johansson slutsatsen att vi skall strunta i dessa åldersgränser bara för att de inte kan bli hundraprocentigt effektiva — självfallet inte. Inte heller Hilding Johanssons förslag är i så fall tillräckligt effektivt. Det gäller bara kommersiell uthyrning eller försäljning. Vilka som helst kan spela in sådana här program, eller låna dem sinsemellan. Man kan köpa dem i utlandet, köpa dem på en flygplats — eller var ni vill — och ta in dem i Sverige och sedan föra dem vidare. Det är alltså Hilding Johanssons förslag som lämnar alla dessa luckor, och det tycker jag, med tanke på hans argumentation, är föga logiskt. Sedan säger han att man öppnar slussportarna. Ja, jag vet inte hur mycket Hilding Johansson har sysslat med videogramproblematiken och utvecklingen på detta område. Men vad som i själva verket nu håller på att hända är att man gör stora satsningar på den typ av spelfilm som visas på biograferna, och den typ av utbud som Hilding Johansson talar om minskar när detta nya utbud kommer. Sätt er in i frågorna, ni som talar om videogram! Det är en rekommendation som jag skulle vilja ge. Och lyssna på expertisen! Lyssna på Per-Olof Sundman, som var hos utskottet tillsammans med videogramutredningens sekreterare och berättade allt detta för Hilding Johansson och kamraterna i utskottet! Er verklighetsbeskrivning är felaktig. Det innebär inte att det inte finns problem — och dem skall vi lösa. Men i ett läge där utvecklingen ändå går i rätt riktning är det väl rimligt att vi försöker se till att det sker i en tillfredsställande ordning. Får jag sedan bara citera vad Hilding Johansson sade i en debatt när det gällde att släppa pornografin fri för tio år sedan. Hilding Johansson var aktiv i den debatten. Han sade att man har olika åsikter och utgångspunkter, att man kan tycka olika. Nu citerar jag honom: ”Men vi bekämpar dem inte genom lagstiftning utan genom att angripa de värderingar och åskådningar som vi inte gillar.” Så resonerade Hilding Johansson den gången. Men då var det fråga om en proposition om att släppa pornografin fri — en proposition från en socialdemokratisk justitieminister.

Herr talman! Jag är antecknad på talarlistan litet längre ned och kommer snart att utveckla min och trepartiregeringens inställning till den här frågan. Nu har jag begärt ordet med anledning av Hilding Johanssons inlägg, som gör mig både förvånad och något oroad. Hilding Johansson gör nu gällande, när en regel i regeringsformen används för första gången, att det skulle vara ett missbruk. Jag tycker att det är utomordentligt farligt om vissa av kammarens ledamöter avser att vara något slags censorer för andra ledamöter, som använder en regel som för all del nyligen är tillkommen men som är till just för att vi skall få en så riktig och bra lagstiftning som möjligt och som skall värna våra frioch rättigheter. Det är inte av omsorg om våldsinslagen som vi vill använda denna möjlighet — vilket Hilding Johansson antydde — utan för att det i hast under utskottsbehandlingen har kommit fram ett lagförslag som vi anser har uppenbara brister. Jag får senare tillfälle att gå in på dessa och erinrar här bara om vad lagrådet har sagt. I sakfrågan, om man skall använda regeln i regeringsformens 2 kap. 12 §, tycker jag att regeln passar utomordentligt väl här. Under arbetet i rättighetsskyddsutredningen, regeringskansliet och utskottet har det sagts att en sådan här regel kunde användas just för att få bättre möjligheter till grundligt övervägande av föreslagna rättighetsbegränsningar. BI. a. skulle det bli större utrymme för allmän debatt i frågan. Det som utredningen sade, departementschefen strök under och konstitutionsutskottet inte hade någon erinran mot finns det inte heller nu anledning att invända mot. Vem är det som skall bestämma om skyddsregeln får användas? Det måste, herr talman, självfallet vara de ledamöter av kammaren som anser att den är tillämplig och inga andra. Hilding Johanssons resonemang skulle kunna föras över till att det är majoriteten som skall avgöra om en minoritet skall reservera sig i ett utskott. Reservationsinstitutet är ett gammalt och väl använt institut. Därför ifrågasätts det aldrig. Detta är ett nytt institut. Och jag tror, herr talman, att det för framtiden är mycket viktigt att det är de ledamöter som avser att använda institutet som själva får göra bedömningen om det skall användas, utan något slags censur från annat håll.

Herr talman! Vad vi slår vakt om är behovet av att få en lagstiftning som kan fungera och behovet av att förhindra en lagstiftning som eventuellt kan ställa domstolar och myndigheter i stort beråd. Lagrådet har ju i sitt yttrande uttalat att det inte vågar säga om den föreslagna lagen överensstämmer med gällande grundlag. Önskemålet att under rådrumstiden få till stånd en bättre lagstiftning är, Hilding Johansson, en mycket viktig anledning att använda denna regel i regeringsformens 2 kap. 12 §.
Herr talman! Det finns anledning att reagera, när Hilding Johansson med verkligt darr på stämman talar om att vi vill släppa loss de kommersiella intressena. Jag har här kopior av vad Hilding Johansson och andra sade för tio år sedan, när det gällde att släppa pornografin fri. Det om något var väl, herr Johansson i Trollhättan, att släppa fram kommersiella intressen. Hilding Johansson satt inte bara i konstitutionsutskottet när detta skedde. Han var dessutom uppe och talade för denna nya lagstiftning. Hilding Johansson menade att den var riktig och tillbörlig. Han sade bl.a. att det alltid är svårt att avväga tryckfrihetslagstiftningen på ett riktigt sätt, att man måste ta hänsyn till rätten att fritt få föra fram sina meningar och rätten att få del av upplysningar etc. Men detta skulle ju kunna innebära att kommersiella intressen exploaterar pornografin. Hilding Johansson menade den gången att det var fel att ha kvar trosfrihetsparagrafen, därför att han ifrågasatte att just kristna skall ha ett speciellt skydd i olika avseenden. Mot bakgrund av detta, herr talman, tycker jag att det Hilding Johansson sade för några minuter sedan om att vi utan vidare vill släppa fram de kommersiella intressena verkligen är en felaktig beskrivning av vad det hela handlar om. Vi har ju kunnat visa att just denna typ av våld och annat, som vi alla med kraft reagerar mot, är en snabbt minskande del av det totala utbudet. Därför borde vi åtminstone ha möjligheter att genomföra denna lagstiftning i acceptabla former. När det, herr talman, gällde att driva fram en liberal pornografilagstiftning ville socialdemokraterna dock inte ha något uppskjutande, vilket vi däremot ville ha den gången i riksdagen. Den gången skulle det gå väldigt snabbt, enligt Hilding Johansson.

Herr talman! Jag tror att debatten om denna fråga har blivit sned, därigenom att konstitutionsutskottets förslag inte fått en riktigt bra beskrivning i en del massmedier. Det har ofta framställts så att det skulle gälla ett generellt förbud mot våld i video. Det är inte alls innebörden i det förslag som här framläggs. Det handlar inte om ett förbud mot videovåld. Det handlar inte ens om ett förbud mot grovt videovåld eller mot omotiverat videovåld. Det handlar om förbud mot en mycket begränsad form av våld, nämligen närgångna eller långvariga skildringar av att någon utsätts för rått eller sadistiskt våld. Inte ens denna kategori av våld är förbjuden i alla fall, utan den är förbjuden endast om spridandet, med hänsyn till framställningens syfte och sammanhang samt omständigheterna i övrigt, är uppenbart oförsvarligt. Man har alltså här gått mycket långt för att pricka in det spekulativa, råa och sadistiska våldet. Jag vill också återge vad utskottet skriver i sin motivering: ”Ett förbud får emellertid under inga förhållanden urskillningslöst drabba alla skildringar av grovt våld. Våldet är en del av verkligheten och måste därför få speglas i dokumentära skildringar och i andra allvarligt syftande framställningar. Även skakande våldsskildringar är ur denna synpunkt försvarliga i åtskilliga fall. Det kan gälla nyhetsförmedling, annan rapportering av förhållandena inom skilda kulturer och politiska system, inslag i samhällsdebatten, dokumentation eller återskapande av historiska händel ser, vetenskapliga framställningar m.m. Också i verk som är konstnärligt syftande kan sammanhanget berättiga till bildsekvenser med våld som är grovt. Om ett förbud drabbar också skildringar av nu angivet slag är enligt utskottets mening yttrandefriheten i fara.” Jag tycker det är viktigt att notera att det förbud som vi här talar om och som moderaterna är emot bara handlar om närgången eller långvarig skildring av rått eller sadistiskt våld. En annan punkt som också förbises är att de filmer som har granskats av filmcensuren, dvs. den vanliga biografcensuren, inte faller under detta förbud. Förbudet gäller alltså enbart sådana filmer som icke har granskats av filmcensuren. I debatten framställer moderaterna förhållandet som om centerpartiet och folkpartiet skulle ha hoppat av ett förslag från trepartiregeringen. Det är en otillfredsställande beskrivning. Sanningen är ju, att det lagförslag som trepartiregeringen framlade är inkorporerat i det lagförslag som utskottet framlägger. Vi har inte i något avseende gått ifrån punkterna i detta lagförslag, men vi har på en punkt byggt ut det. Att kalla detta för ett avhopp tycker jag, herr talman, är en oriktig beskrivning. Slutligen: Jag reagerar när moderaterna framställer sig själva som hjältar i försvaret för yttrandefriheten. Moderaterna accepterar ju ändå spridningsförbudet, och de accepterar också begränsning av filmutbudet för vuxna. De har såvitt jag vet inte lagt fram förslag om avskaffande av den vanliga filmcensuren. | Vad det här handlar om är att få ett mått av kontroll, avsevärt mer begränsat, över den växande volym av filmer som icke förekommer som spelfilmer på biograferna, utan som nu genom ny teknik sprids in i hemmen.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
Herr talman! Herr Tarschys är ledsen över att jag använde uttrycket ”hoppa av” när det gäller folkpartisternas agerande i utskottet. Nu är det väl så, att det här uttrycket ligger väl i mun när man i olika sammanhang skall beskriva folkpartiet. Jag ber om ursäkt om jag använde uttrycket på ett felaktigt sätt, men jag tycker nog ändå att det ligger en hel del i det. Just det förslag som Daniel Tarschys nu vill påstå att man bara har inkorporerat i det förslag som Håkan Winberg lade fram diskuterades nämligen uttryckligen i regeringens proposition och avvisades lika uttryckligt. Vad som här sker är att folkpartisterna i utskottet desavouerar utbildningsminister Jan-Erik Wikström och de andra liberala statsråden. Vad som också händer är att Daniel Tarschys desavouerar ordföranden i Sveriges Radios styrelse, Gunnar Helén, som bestämt har uttalat sig emot detta i styrelsen och i det remissyttrande som avgavs. Daniel Tarschys desavouerar dessutom förre partisekreteraren i folkpartiet och folkpartiets representant i videogramutredningen, som har intagit precis samma ståndpunkt i det avgivna remissyttrandet. Någonting måste ju ha hänt som har gjort att folkpartisterna i utskottet nu hoppar av på denna punkt. Om det är så självklart och enkelt som Daniel Tarschys vill framställa det, varför har ni då ett särskilt yttrande vid konstitutionsutskottets betänkande, där ni hävdar att det här lagförslaget verkligen är mycket provisoriskt och att det inte på något sätt får uppfattas som bindande för yttrandefrihetsutredningen? Nej, herr talman, det är nog ändå på det sättet att folkpartiet, som ju tidigare har haft en liberal inställning i denna typ av frågor, nu plötsligt har fått kalla fötter. Man är rädd för den opinion som har kommit fram. Jag är medveten om att det är en mycket bestämd opinion som kräver åtgärder — och det skall vi se till att det blir. Men man har inte haft kraften eller modet att se till att lagstiftningen genomförs i konstitutionellt acceptabla former. Får jag, herr talman, citera vad socialdemokraten Stig Hadenius säger i sin ledare om folkpartiet: ”Företrädare för folkpartiet har under årtionden arbetat på att få en så fullständig yttrandefrihetslag som möjligt. De har förklarat att detta har varit ett av de viktigaste målen för partiets arbete. Men i dag är de villiga att snabbt vidta inskränkningar. Antingen är det fel på deras liberalism eller också agerar de kortsiktigt och opportunistiskt. De kan inte stå emot en aggressiv opinion.”

Herr talman! Jag noterade att Anders Björck bad om ursäkt för att han hade använt uttrycket avhopp. Jag tycker det var ovanligt motiverat i detta fall. Det är nämligen inte ett avhopp, utan det är så som jag sade i mitt förra yttrande: vi accepterar lagen i alla dess delar, men vi bygger på den på en väsentlig punkt. Hela det här moderata utspelet i frågan verkar vara ett utslag av den nyväckta entusiasm för liberalismen som har brett ut sig inom moderata samlingspartiet, den partiella upptäckt av liberalismen som moderaterna f.n. ger bevis för. Man tror uppenbarligen att liberalismen är en mycket enkel lära, där man lätt hittar svar på alla möjliga frågor, där det handlar om att försvara principer som är självklara. Men i själva verket, Anders Björck, är det mycket svårare än så. Ständigt tvingas vi i politiken att göra avvägningar mellan olika intressen och olika principer. Det finns en stark liberal tradition att värna om yttrandefriheten och opinionsfriheten. Det är alldeles självklart. Men det finns också en stark liberal tradition att värna om människors psykiska hälsa, att se till att det inte breder ut sig en våldsmentalitet i samhället. Det finns en liberal tradition att förbättra det sociala klimatet. Det finns en mängd motstridiga intressen som man ständigt måste ta hänsyn till när man försöker finna en rimlig utformning av politiken. Jag menar att moderaterna ständigt förenklar när de tror sig ha hittat den enda och sanna liberala ståndpunkten. Det här är ett bra exempel. Ni säger att ni känner stark oro för våldstendenserna i samhället. Men frågan är då: Vad gör ni åt dem? Var finns det moderata samlingsparti som kämpade för lag och ordning? Vart har det tagit vägen? Var finns det moderata samlingsparti som tyckte att man skulle värna om samhällsmoralen? Jag har hört många moderater här i kammaren tala om sådana frågor. I denna fråga är det uppenbart att ni bara ser den ena sidan och att ni vägrar att se den andra. Det är det som utmärker den moderata versionen av liberalismen, dess ensidighet, dess doktrinära hållning, liksom på detta område dess nyväckta entusiasm för det som på 1960-talet kallades för sexliberalism och våldsliberalism.
Herr talman! Daniel Tarschys tog upp det som jag tänkte börja med, nämligen sexliberalismen. Folkpartiets hela ledande garnityr tillhörde ju sexliberalerna på 1960-talet. Då var det minsann andra tongångar från Daniel Tarschys och hans partivänner. Då skulle alla förbud bort, här skulle man verkligen se till att det inte var några begränsningar, det var den enskildes ansvar, full fart framåt bara! Det skapades en hel liberal generation mer eller mindre genom att exploatera den typen av frågor. Nu är det emellertid på det sättet att folkpartisterna i utskottet inte har hållit fast vid den proposition som trepartiregeringen lade fram. Jag frågar därför Daniel Tarschys: Vad har hänt från tidpunkten då propositionen framlades tills ni hoppade av i utskottet, vad har motiverat avhoppet? Försök nu inte, Daniel Tarschys, att som vanligt komma undan frågan: Vad har hänt sedan trepartiregeringen lade fram propositionen och ni gjorde upp med socialdemokraterna i utskottet? Någon saklig händelse måste väl ligga till grund för ert ändrade ståndspunktstagande? — Det är den ena frågan. Den andra frågan är: Tar Daniel Tarschys avstånd från Gunnar Helén, Gunnar Ström, Jan-Erik Wikström och andra som har ställt sig bakom tanken att vi inte tar det här förslaget nu utan ser till att videogramoch yttrandefrihetsutredningarna hinner slutföra sitt arbete? Också detta är någonting som vi nog vill ha besked om. Sedan, herr talman, är det ju alldeles uppåt väggarna att säga att moderaterna gör ett utspel. Är det ett utspel att hålla fast vid en proposition som trepartiregeringen lagt fram? Jag trodde snarare att det var Daniel Tarschys som gjorde ett utspel genom sina avhopp, och jag är verkligen beredd att stå för det ordet. Jag bad om ursäkt, inte för att jag använde just det ordet, utan därför att jag trodde att jag möjligtvis hade sårat Daniel Tarschys, som kanske är känslig på den här punkten, även om han väl lär bli van vid beskyllningarna vad det lider; det finns ju många befogade sådana att rikta. Vad som har hänt är att folkpartisterna i utskottet — och kanske också i kammaren — under trycket av en opinion, som förvisso är stark och i många avseenden är berättigad vad gäller kravet på ingripanden, har fallit ifrån. Däremot tycker jag att folkpartisterna skulle kunna klara av att ha så mycket moraliskt mod — för det krävs det nog för att kunna stå emot en sådan opinion — och att de skulle ha medverkat till, i god liberal anda från Per Ahlmarks och andras dagar, att frågan löstes på ett konstitutionellt tillfredsställande sätt. Men det arvet från Per Ahlmark och andra — också detta vill jag säga — har ju folkpartisterna numera sprungit ifrån. Det finns väl snart inte mycket mera att springa ifrån.

Herr talman! Det verkar som om Anders Björck med 15 års försening nu har kommit fram till 1960-talets ungliberalism. Vi andra, som har hunnit något längre, får väl hälsa honom välkommen så långt och hoppas att han kan utvecklas ytterligare något litet grand. Jag har litet svårt att förstå att vi hela tiden skulle titta på opinioner och att vi skulle vara rädda för dem och svänga med dem. Det viktiga är väl de sakliga problemen, samhällsfrågorna. Vad vi försöker fundera över här i riksdagen är inte om det flammar upp några plötsliga opinioner eller inte, utan vi försöker fundera över de samhällsfrågor som bekymrar opinionerna. Nu har vi ett problem som bekymrar mycket stora grupper i samhället, men då säger Anders Björck: Var god vänta! Vi har vid behandlingen av regeringens proposition övervägt en hel del av de invändningar som kommit upp. Det är det, Anders Björck, som riksdagen är till för — att fundera över propositionerna, tillföra dem nya synpunkter, lyssna på olika röster och beakta olika farhågor samt fundera över hur man bör göra för att klara av de problem som finns inbyggda i regeringens förslag. Jag hoppas att Anders Björck i sin kommande riksdagsmannagärning skall fortsätta att sakligt granska regeringens förslag. I den granskning som vi har gjort inom kulturutskottet och konstitutionsutskottet har vi tagit hänsyn till att det har framförts en hel del kritik och en del konstruktiva synpunkter. Vi har utvecklat ett förslag som är helt nytt — och som regeringen icke har tagit ställning till — men som inom konstitutionsutskottet har diskuterats fram och som vi konsulterat lagrådet om. Vi har blivit övertygade om att det går att genom en sådan paragraf förbättra den lag som trepartiregeringen föreslog. Vi har också tyckt att vi har kunnat bygga in i lagen tillfredsställande garantier för att legitima yttrandefrihetsintressen inte skall trädas för när. Herr talman! Jag har inget nytt yrkande, utan jag yrkar fortfarande bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Rätten att fritt yttra sig i tal, skrift och bild utgör en omistlig grundläggande frihet, utan vilken vårt samhälle inte skulle förtjäna att kallas demokratiskt.

Inom yttrandefrihetens ram måste var och en respektera att hon eller han kan mötas av uttryck för åsikter och smakriktningar som är just henne eller honom främmande och som kanske t.o.m. subjektivt sett ter sig mer eller mindre avskyvärda. Fostran i tolerans mot och i samverkan med oliktänkande fordrar att uppfattningar får brytas mot varandra i en fri opinionsbildning. Det vill till starka skäl för att man genom straffsanktion eller på annat sätt skall göra även den minsta inskränkning i denna yttrandefrihetens innebörd. Yttrandefrihetens värde — det måste poängteras — ligger i att man kan och får uttrycka åsikter på ett sätt som är gripbart för mottagaren av budskapet och gör det möjligt för denne att penetrera, överväga och i överlagda former reagera mot. Vi måste som valda att leda detta samhälle våga göra klart för oss att vi med yttrandefrihet menar just denna frihet, och vi måste i öppen debatt främja ett utvecklande åsiktsoch åskådningsutbyte. Vi kan inte med öppna ögon hänge oss åt en okritisk dyrkan av ordet yttrandefrihet, utan i första hand se vad det egentligen står för i vårt samhälle. Vi kan inte med korslagda armar åse hur det i yttrandefrihetens namn förekommer framställningar, vars verkan uteslutande har nedbrytande effekter på det samhälle vi vill skapa. Vi vet genom flera utredningar att media med rörliga bilder — och då särskilt TV — har en nästan ofattbart slagkraftig verkan genom sin förmåga att ge allt vad som skildras en prägel av verklighet och sanning. För det okritiska och otränade ögat stannar effekten emellertid inte här, utan det som TV förmedlar blir — med samma verkan och effekter som det vi ibland kallar hjärntvätt — sant, rätt, riktigt och därmed efterföljansvärt. De mest okritiska mottagarna av bildinformation är barn och ungdom. Amerikanska undersökningar t.ex. har visat att småbarn, i vart fall inte före tre års ålder, inte bör tillåtas att regelbundet se på TV. I åldrarna därefter bör TV-tittandet, för att inte ge en snedvriden information, ske under ledning av äldre med förmåga att tolka, förklara och tillrättalägga mediets budskap. Det är mot denna bakgrund knappast svårt att föreställa sig vilka för samhället nedbrytande krafter en ohämmad, hänsynslös och meningslös framställning av våld ofelbart måste utlösa. Ingående och fasansfulla skildringar av hur människor utan annat motiv än själva våldslustan lemlästar och massakrerar varandra tjänar intet annat syfte än att underbygga en hänsynslös och rå anda, som rimmar mycket illa med våra värderingar. Det spekulativa, råa videovåldet saknar definitivt de positiva drag som yttrandefriheten måste anses i första hand främja. Risken att vår ungdom förleds in i idé och tankebanor där det groteska och förvridna blir förhärskande motiverar utan tvekan ett förbud mot spridning av videogram eller film av angivet slag till barn upp till 15 år. Enligt regeringsformen fordras särskilt starka skäl för inskränkningar i yttrandefriheten vad gäller vuxna — med vilket begrepp vi i detta avseende alltså menar alla som just uppnått 15 års ålder och äldre. Som skäl för att inte begränsa det s.k. extremvåldet avseende vuxna har andragits såväl att en sådan begränsning skulle kunna innebära konsekvenser för konstnärligt och andra allvarligt syftande framställningar, som att de skulle vara svåra att överblicka, liksom att oförsvarlighetsrekvisitet vid domstolsbedömning skulle ge utrymme för inte godtagbara tolkningsmarginaler. Dessa argument har åberopats med hänvisningar till de pågående videogramoch yttrandefrihetsutredningarna.

Det är alltså angeläget att vi som i folkets namn handhar vården av vårt samhälle i dag vågar stå för ett beslut som söker undanröja varje risk för vår ungdom att utsättas för extremvåldet. Jag vill i detta sammanhang passa på att något kommentera det Anders Björck sade om trepartiregeringens proposition. Jag hänvisar till vad Daniel Tarschys sade om utbyggnad av förslaget, men också till att det faktiskt var centerpartiet som under den allmänna motionstiden lade fram motioner i detta ärende som var nära likalydande med lagstiftningsförslaget. Dessutom lade vi fram en del motioner i anslutning till propositionen. Anders Björck har också framställt konstitutionsutskottets betänkande som om det vore enbart ett socialdemokratiskt förslag. Men konstitutionsutskottet har en centerpartistisk ordförande, och vi är naturligtvis mycket tacksamma att socialdemokraterna har anslutit sig helt och fullt till detta förslag. Jag är fast övertygad om att såväl vi i kammaren som allmänheten klart inser att yttrandefrihetens positiva idé och natur inte kan sägas inskränkas i något beaktansvärt avseende genom beslut att skära av den böld som videovisning av ett spekulativt extremvåld utgör i vårt samhälle. Även här vill jag ge en kommentar till Anders Björck som nämnde något om att centerpartiet och folkpartiet fick kalla fötter med anledning av den hastiga opinionen som blommade upp från allmänheten. Jag vill säga att jag tycker att allmänhetens reaktion är oerhört sund. Den vittnar om att allmänheten följer den här debatten och även om att allmänheten förmår att göra en åtskillnad mellan våld och våld, dvs. mellan det våld som dagligen tyvärr omger oss, och som vi kanske inte kan befria oss ifrån i vår tillvaro, och det extremvåld som enbart har ett spekulativt syfte. Sedan sade också Anders Björck att framställningen av extremvåldet skulle minska snabbt, att det alltså skulle ha en vikande tendens. Jag har fått andra uppgifter som säger att extremvåldet i stället ligger och lurar i buskarna. Man är beredd att exploatera detta ytterligare — givetvis för att uppnå kommersiella syften. Jag är samtidigt fast övertygad om att varje sansad bedömare kan urskilja de konstnärliga bevekelsegrunder som motiverar en del våldsinslag som förekommer it.ex. Polanskis filmer, liksom att varje sansad bedömare kan inse att det kan vara av nyhetsvärde — tillika avskräckande — att exempelvis, som skett, under pågående krig skildra dettas natur genom bl.a. de bilder som förekommit i TV av en polischef i Saigon, brutalt avrättande värnlösa människor. Jag är också, som jag nyss nämnde, övertygad om att människor i allmänhet klart inser att våld som är av extrem natur uteslutande framställs för sin egen skull och är helt i avsaknad av de konstnärliga motiv som vår yttrandefrihet vill slå vakt om. Som rekvisiten i 1 § första stycket är utformade finns vida marginaler för att försvara t.o.m. det allra lägsta konstnärliga värdet, i det att bestämmelsen inriktas på det mycket extrema våldet mot människor och det därtill kopplade oförsvarlighetsrekvisitet. Med kännedom om våra domstolars kompetens och grannlaga bedömningar och den preventiva verkan som den föreslagna lagstiftningen väntas medföra hyser jag stor tilltro till de eventuella följdverkningar föreliggande förslag till lagstiftning kan tänkas få i vad avser såväl ärendenas mängd som art. Med hänsyn till vad jag här har anfört beträffande våra ungdomars själsliga hälsa och rätt till en sund utveckling i ett sunt samhälle menar jag att den yttrandefrihet som vårt samhälle är betjänt av inte tillnärmelsevis kommer i farozonen genom den föreslagna lagstiftningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Min replik till Annika Öhrström kan i stort sett bestå av att jag läser upp en intervju med hennes partivän författaren P. O. Sundman - en intervju som presenteras i dag med rubriken ”Videovåldet chanslöst när Åsa-Nisse kommer”. Följande står att läsa i artikeln: ”Centerpartisten Per Olof Sundman, ordförande i videogramutredningen, är lite stressad och irriterad över det senaste halvårets debatt om videovåldet. Bättre blev det inte heller när hans partikamrater körde över honom och utredningen med ett förslag om en lag mot videovåldet. Själv är han helt emot en lagstiftning och avvisar tanken om förbud mot visning av videogram med våldsinslag.” Sedan säger P. O. Sundman, som ju har sysslat med de här frågorna under ett stort antal år, följande: ”Redan nu verkar det vara kärvare tider för spekulanterna i videobranschen.

Jag skall, herr talman, med tanke på den knappa tiden inte fortsätta att citera mera av vad en av vårt lands främsta experter på videogramfrågor och kulturfrågor över huvud taget säger, men hans inlägg kontrasterar totalt mot vad centerpartiets representant här har sagt.
Herr talman! Jag är ledsen att jag har svårt att bemöta det som Per Olof Sundman har sagt i den här tidningsartikeln, eftersom jag inte själv har tagit del av den. Det förefaller mig emellertid som om det Per Olof Sundman här har nämnt mera är egna spekulativa gissningar än resultatet av undersökningar eller annat som kan åberopas. Det förefaller alltså mig mera vara något som han själv tycker.
Herr talman! Det senaste som sägs är ju verkligen fantastiskt! Det skulle alltså innebära att P. O. Sundman i en stor artikel bara lägger fram litet egna tankar och funderingar som är spekulativa och inte bygger på någon verklighetsbakgrund.

Det är alltså ett oerhört angrepp som här riktas mot centerns förnämste kulturpolitiker.
Herr talman! Jag är givetvis oerhört tacksam för att Anders Björck använder centerns representanter som förebilder i detta avseende.

Herr talman! Låt mig först uttrycka min tillfredsställelse över det resultat som konstitutionsutskottets majoritet kommit fram till vad gäller videovåldet. Detta grundar sig på kulturutskottets yttrande. Man vill alltså begränsa utbudet också för vuxna och inte bara för barn under 15 år. Detta är helt i linje med vad vpk föreslagit. Också om det nuvarande förslaget har sina begränsningar — vi kan inte i dag fatta beslut om förhandsgranskning av alla videokassetter, band och skivor — så är detta, såvitt jag kan förstå, så långt man kan komma om man vill se snabba resultat. Majoriteten i utskottet har härigenom enligt min uppfattning tagit sitt ansvar inte bara för de av riksdagen uppsatta kulturpolitiska målen utan också, och först och främst, för barnen och ungdomen. Desto mer upprörd blir man över moderaternas agerande, och desto större blir besvikelsen över detta. Moderaterna påstår sig värna om yttrandefriheten, men som flera talare redan framhållit är yttrandefriheten alltför viktig för att missbrukas så som nu sker av högern. Det är inte yttrandefriheten moderaterna slår vakt om, utan det är de snöda vinstintressena — de kommersiella krafternas rätt att fritt få härja också bland de yngre. Detta tycker jag är en cynism som saknar motstycke. Högern brukar påstå sig verka mot våldet — vem kommer inte ihåg Britt Mogårds Stålmanskampanjer? Men i praktiken är de alltså inte beredda att ta itu med de krafter som verkligen bidrar inte bara till våld utan också till kvinnoförakt, rasdiskriminering, förakt för oliktänkande och förakt för svaga. De hänvisar i dag genom Anders Björck till att de ställer upp bakom ett förbud mot spridning till barn men anser att vuxna skall få ta del av de grovt sadistiska våldsskildringar som vi nu behandlar. Redan detta är inkonsekvent. Man gör det också trots den massiva remissopinion som krävt än längre gående åtgärder, t.ex. förhandsgranskning. Till denna opinion hör Läkarförbundet, Hem och Skola, skolöverstyrelsen och andra tunga remissinstanser. Detta gör moderaterna trots de klara forskningsresultat som visar att inte bara barn utan också vuxna far illa av denna typ av underhållningsvåld. De gör detta trots att inte ens de moderata ledamöterna i kammaren helt kan ha undgått att se hur verkligheten ser ut och hur ett spridningsförbud riktat enbart till barnen skulle verka i praktiken. Också mindre barn, t.o.m. förskolebarn, kommer då att få se dessa videoprodukter, genom att de får tillgång till dem genom äldre kamrater och genom vuxna. Efter att ha lyssnat till Anders Björck och efter att ha sett dem som instämde i hans anförande kan jag inte låta bli att fråga mig: Har Anders Björck sett Verktygsmördaren eller Texas Chain Saw Massacre? Motorsågsmassakern, som man var upprörd över förut, är trots sin råhet och brutalitet förhållandevis mild i jämförelse med de här produkterna. Och utvecklingen fortsätter mot allt råare våld. Jag frågar mig också: Har moderaternas företrädare här i kammaren — Anders Björck och de andra — över huvud taget varit i kontakt med de barn och ungdomar som knallar hem till varandra på frukostrasterna och ser dessa filmer, med åtföljande sömnproblem, skräckkänslor och även sådant som varit aktuellt i min stadsdel, nämligen Fonzieligan? Har ni besökt några av de videocentra som vuxit upp som något slags giftsvampar inte bara i Stockholm utan över hela landet? Bara i mina kvarter har det vuxit upp sex stycken under loppet av ett år. Jag har varit inne i samtliga av dem. Och jag kan försäkra att det inte är några som helst problem — vare sig för mig eller för ungdomarna -— att hyra någon av de filmer som vii dag diskuterar. Har ni tittat på det porrutbud som det är fråga om — de sadistiska inslag som är aktuella och som trots branschens försäkringar om självsanering fortsätter att saluföras eller hyras ut? Nu har branschen sagt — och det åberopar moderaterna — att de större bolagen skall vidta självsanering. Men det finns också ett fyrtiotal små skuttfirmor som bara har en boxadress, och jag kan försäkra att de kommer att fortsätta att bedriva den mycket lönsamma affär som det i dag är att profitera på våld — trots Anders Björcks försäkringar om motsatsen. Anders Björck säger också: Sätt in frågorna i ett sammanhang, lyssna på experterna, lyssna på Per Olof Sundman! Det är samme Per Olof Sundman som suttit ordförande i en utredning som efter tre år inte åstadkommit någonting vad gäller detta videovåld. Det är samme Per Olof Sundman som i TV sitter och förklarar, när han får se de här filmerna: Jag hade inte en aning om att sådant här kunde få förekomma. Det är alltså Anders Björcks expert! Jag tycker att ni kunde bilda er en egen uppfattning. Resten av de experter som finns är faktiskt eniga om motsatsen — om att våldet har skadliga effekter. Jag tycker att högerns agerande i denna fråga visar inte bara på cynism och bristande verklighetsförankring utan på någonting än allvarligare, att man avlägsnar sig helt från de kulturpolitiska mål som riksdagen 1974 var överens om. Jag har tidigare varit med och kritiserat inte målen som sådana, utan att maninte gett dem något innehåll. Men vad moderaterna nu är på väg att göra är att springa ifrån dem. Herr talman! Det kan därför finnas anledning att helt kort erinra om dessa mål. Jag tror att det kan vara nyttigt för Anders Björck att få höra vad de innefattar. Det första målet är att kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. Jag frågar mig: På vilket sätt skyddas yttrandefriheten av sadism av Verktygsmördarens typ? För vpk är tankefriheten en förutsättning för yttrandefriheten. Därför har vi också varit med om att godkänna filmcensuren. Från högern är yttrandefriheten uppenbarligen avhängig av de kommersiella krafterna. Ett annat mål är att motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. Detta är — det har vi varit inne på många gånger — en av kärnpunkterna. Här har samtliga borgerliga partier visat var de står och vad de sätter främst. De har tidigare konsekvent gått emot alla former av restriktioner. Det är därför desto mer glädjande att folkpartiet och centern i dag äntligen inser att det kan finnas gränser också för vinstintressena. Herr talman! Jag har sagt det tidigare här i kammaren men jag vill gärna upprepa det: vpk är inte motståndare till videotekniken i sig. Den kan som många andra massmediatekniker användas positivt. Den kan, som högern vill, användas till att förslava människorna men den kan också användas till att aktivera dem och öppna vägen för ett mer demokratiskt samhälle. Den kan användas för att ge människorna möjlighet till skapande och glädje, till lust och sorg. Den kan bli redskap för en förändring. Men det förutsätter enligt vår mening restriktioner för avarterna. Och det förutsätter resurser för alternativen. I vår motion 1081 har vi föreslagit sådana resurser. Vi framhåller där att den inhemska delen av videomarknaden kommer att bli mycket liten, om inte kraftiga stödåtgärder sätts in för att utveckla en inhemsk produktion. Kulturutskottet hänvisar till den försöksverksamhet som skall startas av Sveriges TV under hösten och till att tidigare sända TV-program skall visas på två bibliotek — två bibliotek i hela landet. Jag anser detta helt otillräckligt. Beträffande denna del yrkar jag därför bifall till motion 1081.

Herr talman! Jag vill kort beröra det sista som Eva Hjelmström tog upp, vpk:s förslag i motion 1081 om stöd till icke-kommersiell videoproduktion. Vi hänvisar i kulturutskottet till den försöksverksamhet som Sveriges TV skall bedriva genom att göra delar av sin programbank tillgängliga som videokassetter. Denna verksamhet skall börja till hösten, och vi tycker att det är en angelägen insats. Vi hänvisar också till videogramutredningen, som faktiskt har detta som sin huvuduppgift. Det finns väl trots allt skäl att hysa en viss förhoppning om att den skall kunna presentera några förslag på den punkten. Vi vill mot den bakgrunden inte tillstyrka vpk:s yrkande men instämmer naturligtvis i att det är nödvändigt med positiva åtgärder på videogramområdet. Härtill får vi emellertid återkomma när vi har sett resultaten av försöksverksamheten och när vi har fått de förslag som videogramutredningen förhoppningsvis lägger fram under innevarande år. Jag vill sedan något beröra den diskussion som i övrigt förs i videogramfrågorna. Vi har vid många tillfällen behandlat de frågorna i kulturutskottet. Vi har alla insett att den nya tekniken har många fördelar. Den kan användas för spridning av kulturprogram, värdefulla filmer och viktig information. Den kan med fördel användas inom amatörverksamheten och därmed ge många människor möjlighet till eget skapande med rörliga bilder. Video kan också få betydelse för invandrare och andra språkliga minoriteter. Men farhågorna för missbruk av videotekniken väcktes tidigt. För att på bästa sätt kunna ta till vara videons möjligheter och för att söka avvärja missbruket uttalade sig kulturutskottet redan 1976 för att en särskild utredning borde tillsättas. Denna kom till stånd 1977. Den förväntade expansionen av videomarknaden dröjde, men för ett par år sedan började den ta fart. Samtidigt kunde man se hur utbudet av videogram allt mer kom att domineras av våldsinslag och pornografi. Socialdemokraterna krävde då att regeringen skulle vidta åtgärder. Vi ansåg att den begynnande flodvåg av extrema och kommersiellt spekulativa våldsskildringar som då kunde skönjas borde stoppas i tid. Men den borgerliga riksdagsmajoriteten sade nej till våra förslag. Den hänvisade till videogramutredningen. Utskottet noterade att utredningen inte uttryckligen givits i uppdrag att söka finna vägar att begränsa det programutbud med våldsinslag som vi beskrev i vår motion. Men utskottet ansåg det vara angeläget att utredningen aktivt prövar olika möjligheter att motverka en utveckling mot förråande inslag i videogramproduktionen. Regeringen bör försäkra sig om att så sker, skrev utskottet. Tyvärr har videogramutredningens borgerliga majoritet inte visat något påtagligt intresse av att fullgöra denna beställning. Den kommersiellt spekulativa videomarknaden har därför här fått en frizon som den girigt och hänsynslöst har utnyttjat. När så TV genom sitt berömda Studio S-program i december i fjol lät svenska folket se delar av det utbud av våld som förekommer, tvingades regeringen till handling. Den snabbutredning som regeringen då lät göra borde enligt vår mening ha gjorts minst ett år tidigare. Men bättre sent än aldrig, tyckte vi. Regeringens förslag i proposition 176 blev tyvärr ett slag i luften. Den föreslagna åtgärden att begränsa våldsutbudet till barn under 15 år kommer att ha ytterst liten effekt. Ingen kan på allvar hävda att den av regeringen föreslagna åtgärden kommer att utgöra något effektivt skydd för barnen, vilket ju var avsikten. Förslaget innebär att extrema, sadistiska våldsskildringar fritt får saluföras till ungdom över 15 år och vuxna. Ingen kan heller efter vad som hänt under det senaste året förlita sig på en självsanering av videomarknaden. Där finns alltför många skrupelfria profitörer. Det bör i sammanhanget uppmärksammas att uthyrare av videofilm lär iaktta en viss restriktivitet när det gäller uthyrning av videokassetter till barn. Men det är att märka att det beror inte på omsorg om barnen, utan det beror på att man är rädd om kassetterna. Detta medför emellertid inte att barnen skyddas mot våldsskildringarna. En undersökning som genomförts i Stockholm nu i vår visar att endast 3,6 6 av barn och ungdomar i åldern 10-15 år själva har hyrt videokassetter. Men trots detta har 65 20 av dem fått tillgång till kassetter genom kamrater, syskon, föräldrar eller andra vuxna. En undersökning i Umeå visar att den av branschen utlovade självsaneringen inte alls har genomförts. Nu uppträder Anders Björck här och ger enligt mitt förmenande medvetet en falsk bild av verkligheten. Vad vi nu diskuterar är inte överföring av godkänd biograffilm på video. Vad vi vill stoppa är den rikhaltiga flora av videogram som nu förmedlar filmscener som stoppats av filmgranskningen eller som uppenbarligen inte skulle klara en prövning i filmgranskningen. Våldet är en snabbt minskande del av utbudet, säger Anders Björck. Det är beklämmande att en ledamot av videogramutredningen på detta sätt vilseleder. Sanningen är ju att mängden av våldsutbud ständigt ökar och blir allt grövre och brutalare. Anders Björcks hänvisning till Per Olof Sundman övertygar verkligen inte. Vi minns, som Eva Hjelmström nyss påpekade, alla hans förvåning när studio S-programmet avslöjade verkligheten. Sådan är situationen i dag. Gör någonting, säger människorna till oss politiker. En ström av skrivelser har kommit till kulturutskottet med krav om snabba åtgärder. Kraven kommer från barnoch ungdomsorganisationer, från föräldrar och ungdomsledare, hemoch skolaföreningar, från kyrkor och samfund och många andra. Man kräver effektiva åtgärder. Man har ingen förståelse för politikers tvekan. Som exempel på sådana reaktioner vill jag citera Lärartidningens kommentarer till regeringens lagförslag: ”Lagförslaget innebär alltså att uthyrning och försäljning av de allra grövsta våldsskildringarna, oftast med sexual-sadistisk inriktning blir helt fria. Våldsvideomarknaden lämnas att blomstra ohejdat ———. Blomstringen kommer att bli storslagen —-—--. Försäljningen av TV kassettspelare till hemmen är för närvarande en stor succé i mediaapparatbranschen. Rapporter om fortsatt uthyrning av grovt videovåld trots den proklamerade ”självsaneringen” duggar in. Dessa smarta företagare har nu alltså fått besked från högsta ort att deras verksamhet skall förbli helt legal. Allt detta är ännu en bekräftelse på myndigheternas egendomliga blindhet och ansvarslöshet inför de allra mest människofientliga massmedieinslagen.” Lärartidningen slutar med att konstatera att detta förhållande endast kan förstärka föraktet för gällande lagar — och politikerföraktet. Detta förakt kommer att ytterligare förstärkas av moderaternas tilltag att med utnyttjande av en specialparagraf blockera möjligheten för en bred riksdagsmajoritet att nu genomföra en nödvändig lagstiftning. Moderaterna visar därmed på det mest skamlösa sätt vilka profitintressen de tjänar. Att tillåta spridning av kommersiellt spekulativa skildringar av extremt våld, dråp och kvinnomisshandel kan väl ändå aldrig anses befordra yttrandefriheten. Det kan inte heller finnas några andra kulturpolitiska skäl för detta. Däremot ökar sådana skildringar tendenserna till aggressivitet, våld och människoförakt i samhället. Anders Björck frågar: Skall vi lagstifta mot dokumentära våldsinslag i TV också? Anders Björck vet fuller väl att ingen av oss krävt något sådant. Men riksdagen har enhälligt uttalat att TV bör iaktta stor försiktighet med våldsskildringar, och det gäller främst i underhållningsprogram. Anders Björck gör sig i själva verket skyldig till ett oförskämt angrepp på Sveriges Television genom att antyda att den förmedlar samma sorts utbud av våldsskildringar som det vi nu vill få bort från den diskuterade videomarknaden. Jag förstår inte att moderaterna, som gärna talar om den humanistiska grundsynen i vår kultur samt om lag och ordning, inte håller sig för goda för att medverka till en ytterligare upptrappning av videovåldet. I kulturutskottet nådde vi enighet om att det numera är oomtvistat att underhållningsvåldet medför skadeverkningar främst på barn och ungdom och att det måste bedömas utifrån utvecklingen mot ökad aggressivitet och brutalitet i samhället. Men moderaterna tar inte konsekvenserna av detta. Viljan att värna de kommersiella intressena är tydligen också på detta område starkare än viljan att visa omsorg om de svaga i samhället. Herr talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande XR;

Herr talman! Det är en gammal — men alltjämt blott alltför giltig — sanning att det är svårt att försvara yttrandefriheten när det verkligen behövs. För då yttrandefriheten ifrågasätts, görs det alltid av i det enskilda fallet starka skäl. Det är de utstuderade vidrigheterna, råheten och omänskligheten som väcker kraven på att yttrandefriheten skall beskäras. Så är det också med videovåldet. Det utmanar, och det äcklar. Det väcker avsky hos varje sunt tänkande människa. Att snabbt bli kvitt Motorsågsmassakern skulle kännas som en befrielse. Frågan är bara hur det kan ske. Som flera moderata talare före mig här har påpekat är det alltså inte om synen på videovåldet som den här debatten egentligen handlar utan om vilka metoder vi kan och bör använda för att bekämpa det. Vi moderater hävdar att yttrandefriheten som idé, tilltron till grundlagen och rättrådigheten som politiskt rättesnöre, oavsett åsiktsskillnader i övrigt, tar skada av den typ av snabbförbud som utskottsmajoriteten nu förordar. Moderata samlingspartiet kräver därför att riksdagen tar sig tid till eftertanke, tid för att låta dem bli färdiga med sitt arbete som för länge sedan givits uppdraget att fundera över möjligheter till och konsekvenser av olika handlingsvägar för att bli av med våldet. De komplikationer som möter dem som väljer ett generellt spridningsförbud för att bekämpa våldsskildringarna är nämligen långt större än dem som konstitutionsutskottets majoritet redovisat, för att inte tala om Georg Andersson och kulturutskottet, som har yttrat sig inför konstitutionsutskottets behandling. Georg Andersson talade inte om den delen av kulturutskottets arbete med videofrågorna. Och det var nog väl för honom. Hans egna partikamrater i konstitutionsutskottet har gett honom underkänt för det han har hävdat i grannutskottet. Vad Eva Hjelmström beträffar är vpk:s facit i frågor om frioch rättigheter och grundlagen sådant att hennes inlägg i en diskussion om grundlagsenligheten av vad vi nu håller på med kanske är av mindre intresse. Att, herr talman, komplikationerna är många och outredda med den typ av generellt spridningsförbud som utskottsmajoriteten nu föreslår, vet flera av de ledamöter som utgör majoriteten. Men man väljer att inte säga någonting. Vinden blåser tydligen för hårt i ansiktet. Då försvaras brott mot yttrandefriheten med lustigheter och undanglidningar. Då beskylls de som vill ta hänsyn till vad yttrandefriheten faktiskt kräver för att stå i profitörernas sold, för att vara våldets apostlar eller kommersialismens riddare. Jag vet inte, herr talman, om det är meningsfullt att efter den typen av beskyllningar försöka föra en debatt om vad yttrandefriheten faktiskt kräver. Ändå skall jag göra ett försök till det. Det finns nämligen ett uttalande om värderingskonflikter av den i den här debatten flitigt åberopade yttrandefrihetsutredningen, som är en viktig utgångspunkt för en diskussion om hur videovåldet kan och bör bekämpas och om det är acceptabelt att göra det med den typ av åtgärder som utskottsmajoriteten förordar. Yttrandefrihetsutredningen skriver: ”Ingen åskådning kan göra anspråk på fridlysning. Man har aldrig så rätt att man har rätt att tysta andra. Åsikter kan utmana vedertagna föreställningar hos en majoritet och alltså hota en rådande värdegemenskap. De kan av enskilda människor upplevas som kränkningar av djupt kända värderingar. Det är därför en stående frestelse att söka förbjuda bort uppfattningar som man starkt ogillar i stället för att möta dem med den egna övertygelsen. Men man riskerar då just det man vill försvara. Yttrandefriheten är allas eller ingens.” Men har då, herr talman, utstuderade grymheter på videotape någonting alls med ett seriöst meningsutbyte att skaffa? Självfallet inte, utropar Gunilla André i Svenska Dagbladet i dag och får medhåll av Hilding Johansson här i debatten samt — hör och häpna — också av Daniel Tarschys. I förstone är det lätt att tro att de faktiskt har rätt. Ändå, herr talman, har de fel. Som skäl för en yttrandefrihetsinskränkning räcker det nämligen inte med att slå fast att videovåldet inte har någon plats i det meningsfulla och vitala utbyte av åsikter som är det fria och öppna samhällets livsnerv. Ingreppet kan ändå vara oacceptabelt.

Vänjer vi oss vid att sortera företeelser i tillåtet och förbjudet, undergrävs respekten för och tilltron till principen om friheten att yttra vad man vill, även om det utmanar eller t.o.m. kränker. För varje ingrepp i tryckoch yttrandefriheten som riksdagen anser sig kunna göra försvagas den idé som lagstiftningen uppbärs av. I denna mening är också ingrepp som känns djupt riktiga i sig en förlust för yttrandefriheten. Men, herr talman, problemen stannar inte vid detta. Den lagstiftning utskottet föreslår kan, om det vill sig illa, t.o.m. inom sig själv bära fröet till en utvidgning av våldsförbudet till att också träffa sådana skildringar som det finns uppenbara skäl att tillåta. För det finns försvarliga våldsskildringar. Våld är, som också utskottsmajoriteten påpekar, en del av verkligheten. Och den verkligheten måste få visas också på video, om inte annat så för att avskräcka. Utskottet vägleds i sitt förslag av en behjärtansvärd ambition att skydda barn från våldsscener. Samma strävan bär upp oss reservanter. Det förbud mot spridning av videogram med våldsinslag till barn under 15 år som alla är ense om tar sikte på att förhindra barn från att komma i beröring med den typ av våld som vi inte tillåter barn att se på bio. Och det är åtskilligt mer än extremvåldet som filmcensuren med all rätt plockar bort. En sådan begränsning kan ske, utan att några yttrandefrihetsintressen träds för när. Utskottsmajoritetens önskan att gå längre än vad trepartiregeringen fann klokt att göra förefaller bygga på tron att det är just det man kallar för det extrema våldet som utsätter barn och ungdomar för särskilda risker. Spridningsförbudet motiverar man dessutom med att det inte går att lita på föräldrarna. Något kan ju slinka emellan till barnen, om man tillåter att det finns. Kanske bryter utskottsförslaget, som Anders Björck redan påpekat, mot grundlagens bud om att man inte får förbjuda mer än vad nöden kräver. Men dessutom är utskottsförslaget i all välmening troligen utformat på basis av en missuppfattning om hur våld egentligen påverkar. Vetenskapen hävdar nämligen att det är den alldagliga och nötande men i och för sig inte särskilt råa våldsmentaliteten snarare än det extrema våldet som avtrubbar och förvrider. Vill man skydda våra barns och ungdomars uppväxt, är sannolikt det nu föreslagna extremvåldsförbudet verkningslöst, hur riktigt det än känns att tillgripa det. Och vad händer, när detta blir uppenbart för fler än de forskare som redan vet hur det förhåller sig och riksdagen har gett sin sanktion till att genom ingrepp i yttrandefrihetslagstiftningen nå de syften alla är ense om? Med samma motiv som utskottsmajoriteten i dag använder för att snabblagstifta mot extremvåld är det möjligt att ingripa också mot skildringar av det vardagsvåld som är en del av en verklighet vars skildring det är yttrandefrihetslagstiftningens yttersta mening att skydda. Olle Svensson kommer om en stund att hävda att man från utskottets sida har varit noga med att bygga in skydd, försvarlighetskriterier, för att motverka detta. Herr talman! Inga försvarlighetskriterier i världen är skydd nog om man väl har accepterat att yttrandefrihetslagstiftningen kan betraktas som en lagstiftning bland andra och inte som den exklusivitet den måste vara om den skall ha någon mening. Vad är det då utskottsmajoriteten vill att riksdagen skall göra? I värsta fall är det att riksdagen snabbt skall genomföra en rättighetsinskränkande lagstiftning, som sannolikt inte har den effekt man eftersträvar men som väl riskerar att bidra till en urgröpning av den mest fundamentala av våra frioch rättigheter. Herr talman! Är det så konstigt att vi moderater anser att man skall tänka efter en gång till om detta är förnuftigt och analysera alla konsekvenser av vad man tänker göra innan man gör det?
Herr talman! Jag vill bara säga att jag verkligen inte uppfattar konstitutionsutskottets förslag som ett underkännande av den socialdemokratiska partimotionen eller kulturutskottets yttrande. Även om det inte tillgodoser alla våra krav är det ett viktigt steg i rätt riktning. Jag uppskattar att konstitutionsutskottets förslag skulle kunna genomföras snabbt. Men tyvärr gör nu moderaterna sitt yttersta för att hindra och stoppa denna nödvändiga lagstiftning. Det vore djupt beklämmande om moderaterna skulle lyckas i detta uppsåt. De som kommer att tjäna på det är hänsynslösa kommersiella intressen — men barnen är de stora förlorarna.

Herr talman! Per Unckel åberopar ånyo yttrandefriheten, och man försöker alltså från moderat håll att krypa bakom den. Jag uppfattar det som hyckleri. Och som Georg Andersson sade är det ett hyckleri och en cynism som drabbar i första hand barnen och ungdomen. Jag har svårt att förstå på vilket sätt yttrandefriheten skulle hotas av halvtimmeslånga skildringar av styckningar av kvinnor men också av barn och ungdomar. Sådant har vi varit överens om att förbjuda i vad gäller filmen. Vi har en filmcensur, som också moderaterna har ställt upp på. Men här ställer man alltså inte upp, beroende på att man i stället slår vakt om de kommersiella intressena. Sedan upprepar Per Unckel ånyo vad Anders Björck var inne på och påstår att vi skulle vara motståndare till alla former av våldsskildringar. Som redan har sagts från talarstolen är så inte fallet. Om Anders Björck läser konstitutionsutskottets och kulturutskottets betänkanden och ser på vad rättscheferna sade i sin promemoria, finner han att det framhålls mycket tydligt att det skall finnas utrymme för att visa det realistiska våld som finns i samhället. Jag kan inte låta bli att tänka tillbaka på den tid när TV visade exempelvis skildringar från Vietnamkriget, av hur USA där uppträdde gentemot befolkningen, och vilka det då var som ropade på censur. Det är alltså inte fråga om att undvika att visa den typen av våldsskildringar ens när det gäller video i dag. Titta igenom vad som är sagt och vad som är skrivet, Per Unckel!

Herr talman! Min replik blir mycket kort. Om Georg Andersson fortsätter att föra en debatt på temat att alla som försöker säga ”stanna upp och tänk” är i kommersialismens och profitörernas sold, då tänker jag inte ödsla någon tid på honom. Den debatten kan han föra tillsammans med Eva Hjelmström eller någon annan kamrat som talar samma språk. Frågan om huruvida kulturutskottets socialdemokrater och socialdemokraterna i konstitutionsutskottet har en identisk syn på hur regleringen av videovåldet skall gå till överlåter jag med varm hand till Olle Svensson att besvara. Jag skulle vilja be Olle Svensson bekräfta att socialdemokraterna i konstitutionsutskottet till alla delar har instämt i vad socialdemokraterna i kulturutskottet har anfört i sitt yttrande till oss. Eva Hjelmström och yttrandefriheten är en fråga alldeles för sig själv, herr talman. Innan vi går till votering i den här frågan skulle jag bara för Eva Hjelmströms upplysnings skull vilja tala om hur det förhåller sig med filmcensuren. Icke bara är det så att kammarledamöter som debatterar denna fråga i den offentliga debatten inte har läst grundlagen, utan Eva Hjelmström, som debatterar den i denna kammare, vet uppenbarligen inte vad grundlagen stadgar och filmcensuren har för uppgifter. Det är inte så att det som utskottsmajoriteten föreslår är detsamma som redan gäller på filmens område. Också om utskottsmajoritetens förslag skulle gå igenom, är det nämligen fullt möjligt att alltjämt saluföra på 8 mm smalfilm samma bilder som man förbjuder när det gäller video. Vad vi har är däremot en förhandsgranskning av filmer som skall visas offentligt på bio. Att vi skall ha en sådan granskning också i fråga om videogram är denna riksdag hundraprocentigt enig om.
Herr talman! När jag tidigare uppmanade Per Unckel att läsa igenom vad som skrivits om detta i betänkandena från konstitutionsutskottet och kulturutskottet och i den ursprungliga promemorian från rättscheferna, glömde jag att uppmana honom att också lyssna på vad som sägs i kammaren. Jag är nämligen mycket väl medveten om att det inte är ett förslag motsvarande det som gäller på filmområdet som utskottsmajoriteten i dag är beredd att stödja och som vi instämmer i. Det framhöll jag också i mitt tidigare anförande. Det jag sade var att många vill ha samma granskning som gäller på filmområdet också på detta område men att jag är medveten om att detta kräver en grundlagsändring. Med det förslag vi nu stöder har vi gått så långt man kan komma i dag, och jag tycker att det just utifrån barnens och ungdomens utgångspunkt är beklagligt att moderaterna på det här cyniska sättet försöker hindra att vi sätter stopp för en fortsatt spridning av dessa våldsprodukter.

Herr talman! Jag skall knyta an till den del av debatten som nu närmast har förts av Per Unckel, där han tog upp de yttrandefrihetspolitiska komplikationer som ju alltid kan inträffa i samband med en lagstiftning av det här slaget. Jag vill då erinra om att det under 1970-talet har bedrivits ett omfattande arbete på att åstadkomma en särskild grundlag, som efter mönster från tryckfrihetsförordningen ger skydd åt yttrandefriheten också i andra medier än tryckta skrifter.

Denna fråga har nämligen ett i direktiven klart uttalat samband med spörsmålet om vuxencensurens vara eller inte vara då det gäller film. Kommittén eftersträvar vidare en samlad bedömning av frågor som är gemensamma för flera uttrycksformer, främst de som gäller ensamansvar, tillsyn, åtal och rättegångsformen. Vad som i dag föreslås är en provisorisk lagstiftning, och jag anser att de förslag som nu lagts fram inte föregriper mer principiella överväganden från yttrandefrihetsutredningen. Tvärtemot vad som av obegriplig anledning har sagts i meddelanden i pressen och i flera tidningskommentarer har både regeringen och utskottet avvisat tanken på att i en provisorisk lag komma åt avarter av våldsskildringar genom förhandsgranskning. De rättsliga medel som står till förfogande sedan censur avvisats är efterhandsingripande genom straff mot våldsframställningar. En av alla accepterad utgångspunkt har varit att skydda barn och ungdom mot skadliga intryck och negativ påverkan. Jag vill understryka att både regeringens ursprungliga och den nu av KU-majoriteten förordade lagrådsremissens utökade förslag till förbudslag innebär inskränkningar i yttrandefriheten. Jag är den förste att ta allvarligt på sådana inskränkningar. Jag hade faktiskt tänkt citera precis samma passus som Per Unckel anförde ur yttrandefrihetsutredningens betänkande, men jag kan nu nöja mig med att, bara för att den skall komma in i sitt rätta sammanhang, summariskt återge dess innehåll. Där framhålls bl.a. följande: Det som kräver motiveringar blir inte yttrandefriheten utan ingrepp den. Det är en stående frestelse att söka förbjuda uppfattningar man starkt ogillar i stället för att möta dem med den egna övertygelsen. Men man riskerar då just det man vill försvara. Yttrandefriheten är allas eller ingens. Jag vill tillägga att innebörden i passusen i korthet är den att yttrandefrihetslagstiftningen inte bör utformas så, att man förbjuder yttranden enbart på grund av att de ger uttryck för åsikter, värderingar eller attityder. För att en begränsning i yttrandefriheten skall vara godtagbar måste den kunna motiveras med ett från allmän synpunkt viktigt intresse. Detta kan motverkas genom en påtaglig risk för vissa allvarliga skadeverkningar: Det gäller alltså att undersöka om våldsframställningar utgör en sådan risk och om yttrandefrihetsbegränsningar är ett användbart och lämpligt medel att förebygga eller väsentligt minska den risken. Jag vill emellertid också framhålla att det även är obestridligt att samhällets tolerans mot våldsskildringar inte kan vara obegränsad. I första hand gäller detta våldsskildringar i bildprogram, eftersom dessa är särskilt ägnade att göra intryck på mottagaren.

Majoriteten i Sveriges författarförbund anför: ”Om videovåldet tillsammans med andra faktorer leder till att människor blir mer benägna att tillgripa våld kan detta på sikt få långtgående konsekvenser för vårt samhällsliv. Vi vet från andra länder hur en avtrubbad allmänhet ger upp inför såväl det privata våldet som inför organiserad brottslighet, terrorism och polisvåld.

Förbudet riktar sig mot den kommersiella spridningen av videogram med våldsinslag. Däremot avvisas ett av lagrådet omnämnt alternativ att förbjuda också varje annan form av spridning. Det skulle innebära en mycket vittgående begränsning av yttrandefriheten. Ett sådant förbud skulle föranleda åtgärder från t.ex. polisens sida med inriktning på hemmen och relationerna föräldrar-barn. Det går vi inte på. Däremot anser jag att om man vill skydda barn och ungdom, så går propositionen inte tillräckligt långt. Den ger inget skydd för ungdomar över 15 år, och den kan inte hindra langning. Endast ett spridningsförbud som riktar sig till alla, oavsett mottagarens eller åskådarens ålder, gör det möjligt att helt undandra den kommersiella marknaden de grövsta alstren av spekulationsvåld. I lagtexten har konstitutionsutskottet som företrädare för yttrandefrihetens intressen skapat garantier för att förbudet under inga förhållanden urskillningslöst drabbar alla skildringar av grovt våld. Våldet — det har Per Unckel rätt i — är en del av verkligheten och måste därför få speglas i dokumentära skildringar och i andra allvarligt syftande framställningar. Det kan gälla nyhetsförmedling och dokumentation eller återskapande av historiska händelser — för att nämna några exempel.

Här har vi alltså byggt in ett kriterium som skyddar yttrandefriheten. Jag vill sammanfattningsvis säga att med hänsyn till den försiktiga utformning lagförslaget från konstitutionsutskottet fått är det obegripligt för mig att moderaterna vill tvinga fram ett uppskov med lagstiftning som en bred riksdagsmajoritet stöder. Jag tror jag vågar säga att bakom den står också en stor folkopinion. Kan det verkligen vara mödan värt att under åberopande av att skydda yttrandefriheten lämna detta handtag till affärsintressen som ändå spekulerar i spridning av grova våldsskildringar?

Herr talman! Låt mig inledningsvis konstatera att Olle Svensson på ett utomordentligt fördelaktigt sätt skiljer sig från Georg Andersson. Olle Svensson diskuterade den fråga som är aktuell i debatten, medan Georg Andersson använde sin tid till att kasta glåpord. Jag hade hoppats, när diskussionen om videovåldet började, att Olle Svensson skulle fullfölja den tradition som jag vet att han är mäktig, nämligen att stå upp också när det blåser i ansiktet för att upplysa alla, både inom och utanför den här kammaren, om vad frihetsoch rättighetsdebatten egentligen gäller. Jag hade hoppats att folkpartiet skulle stå på samma barrikad. Kanske hade Olle Svensson kunnat vara mera framgångsrik än jag i att upplysa vissa av sina partivänner om vad t.ex. censurförbudet har för principiell räckvidd i hela vår tryckoch yttrandefrihetslagstiftning. För inom Olle Svenssons parti finns det människor som dess värre inte har någon respekt för de ting som står i den här debattens centrum. Olle Svensson säger att samhällets tolerans gentemot våldsskildringar inte kan vara obegränsad. Jag delar den uppfattningen. Moderata samlingspartiet har, som Anders Björck tidigare påpekat, varit det parti i Sveriges riksdag som hårdast har slagits för att bekämpa våld, var än våld i detta samhälle förekommit. Vi behöver inga uppmaningar att kämpa vidare för en sak som vi anser att det är rättsamhällets allra främsta skyldighet att kämpa för. Det är också medvetandet om denna skyldighet som gjort att Håkan Winberg som justitieminister väckte förslag om att man skall inskrida snabbt gentemot spridning av våld i videogram till barn. Så långt kunde man nämligen gå utan att träda yttrandefrihetens intresse för när. Men sedan, Olle Svensson, kom hänsynen till yttrandefrihetens priciper att få väga tyngre. Vi måste värna om det som är grundlagens anda och stadga, hur behjärtansvärt syftet med våra åtgärder än kan förefalla. Olle Svensson citerar Författarförbundets uttalande om vad våldet kan få för konsekvenser. Jag har ingen anledning att polemisera mot vad Författarförbundet har anfört. Men glöm inte, Olle Svensson, att samtidigt svarade en lång rad remissinstanser att vi inte är mogna för den typ av ingrepp som rättscheferna i de mest långtgående delarna av sin promemoria menade att regeringen kunde föreslå riksdagen. Det var dem — de försiktiga, de som i första hand ville vakta på grundlagens frioch rättighetsregler — som regeringen valde att följa. Jag menar att detta är en klok prioritering. När frågor av grundlagskaraktär aktualiseras är det varje regerings skyldighet att vara försiktig.
Herr talman! Jag skall inte så mycket förlänga debatten. Jag måste ändå göra ett par påpekanden. Moderaterna har i olika sammanhang åberopat lagrådet, och då har man gjort gällande att vi skulle ha gått på gränsen av vad som är tillåtet enligt regeringsformen. Men läser man lagrådets yttrande, vad finner man då? Jo, lagrådet har anfört att man, i stället för att införa detta förbud mot extremvåldet för vuxna i syfte att skydda barnen, skulle helt förbjuda utlämnande till eller visning för barn av filmer eller videogram med våldsskildringar. Det skulle alltså inte endast gälla filmer som visas i förvärvssyfte. Ett sådant förbud skulle fullföljas genom olika insatser för att ge effekt. Är detta det moderata alternativet för att skydda yttrandefriheten? Vidare har lagrådet ansett att vi har gått för långt när vi i vårt förslag till lydelse av denna paragraf har skrivit att förutsättningen för straffbarhet inte bara är att skildringar avser extremvåld utan också att spridande av filmer eller videogram är uppenbarligen oförsvarligt. Lagrådet polemiserar alltså mot att vi har varit för nitiska när det gällt att bygga upp kriterier för att hindra att yttrandefriheten i denna del beskärs. Jag menar att den kritik som lagrådet har framfört på dessa punkter visar att vi, när vi har utformat den här förbudsparagrafen, har varit försiktiga från yttrandefrihetssynpunkt. Då är det väl orimligt av moderaterna att åberopa just lagrådet i sin kritik mot konstitutionsutskottet.
Herr talman! Som Olle Svensson påpekar har lagrådet yttrat sig i flera olika hänseenden. Lagrådet lämnar öppet huruvida det speciella förslag som utskottsmajoriteten förelägger riksdagen står i överensstämmelse med grundlagens regler. Detta är otvetydigt. Vem som vill kan läsa detta i lagrådets yttrande. Det innebär de facto att förslaget vid första prövning kan komma att förklaras grundlagsstridigt av domstol. Ändå går utskottsmajoriteten fram med detta förslag. Jag vill inte heller ha det andra alternativ som lagrådet lägger fram, och det vill tydligen inte Olle Svensson heller. Det jag vill är att yttrandefrihetsutredningen skall fundera på konsekvenserna av alla de förslag som lagts fram i den här debatten, för att se vilket förslag som bäst passar de syften yttrandefriheten bygger på och det intresse vi har av att skydda barnen från våld. I den andra frågan, om inskränkningar i yttrandefriheten över huvud taget är möjliga att genomföra, har jag aldrig hävdat att sådana i och för sig alltid är grundlagsstridiga, att man inte skulle kunna lägga ytterligare förbud till det fåtal vi redan har. Det kan man som princip i och för sig göra, men bara under förutsättning att man har riktiga skäl. Vad jag också har hävdat är att skall man göra detta, skall man tänka sig för. Man skall framför allt vara medveten om de konsekvenser det får för tilltron till yttrandefriheten som en idé med innebörden att alla får tycka, tänka, tala och skriva fritt.

Herr talman! Jag vill påpeka att det lagrådet säger är följande: I enlighet med det anförda vill lagrådet lämna öppet om det i första paragrafen till förslaget upptagna spridningsförbudet står i överensstämmelse med grundlagsföreskriften osv. Vad är då det anförda? Jo, att man i stället skulle ha kunnat föra in ett annat alternativ, nämligen att förbjuda allt utlämnande till eller visning för barn av filmer eller videogram med våldsskildringar. Då skulle man kunna täcka ändamålet, nämligen att skydda barn och vuxna. Då vill jag fråga Per Unckel: Är det det alternativet som moderaterna, i den litet mer långsiktiga bedömningen av den här frågan, tänker sig? Tänker man sig att polisen skall gå in i hemmen och kontrollera vad människorna tittar på? Jag funderar verkligen mycket över att man i det här sammanhanget skall åberopa lagrådet. Lagrådet säger f. ö. också, att om man åberopar att även de vuxna skall skyddas från extremvåld, kan det vara ett starkt samhällsintresse och således vara tillåtet för att undvika att våldsmentaliteten breder ut sig. Vidare säger lagrådet att vi går för långt när det gäller att vara restriktiva i fråga om försvarlighetskriteriet. Jag menar att lagrådets yttrande ger klart besked om att vi i den lagrådsremiss som vi har stått bakom har tagit tillräcklig hänsyn till yttrandefrihetens intresse. Vi har där gjort den avvägning man bör göra mellan skyddet mot våld och skyddet för det viktiga yttrandefrihetsintresset. Konstitutionsutskottet har uppträtt som ett grundlagsvårdande utskott som skyddat yttrandefriheten men samtidigt velat sätta stopp för extremvåldet i film och videogram, ett extremvåld som kan få till följd att våldsmentaliteten breder ut sig i det svenska samhället.